Herr talman! Automatisering — datorisering, ett behov av mer och mer kunskaper och idéer, allt detta driver fram en snabb omvandling av vårt lands näringsliv. Industrisamhället går över i informationssamhället. Jobb försvinner, jobb tillkommer i nya näringar på nya orter. Tidigare var det i jordoch skogsbruket jobben försvann, nu är det i bruksorter och gamla industrimiljöer, där arbetsmöjligheterna inte längre står till buds. I allt större utsträckning finns jobben i de stora tätorterna med goda kommunikationer, bra utbildningsmöjligheter och en samhällsmiljö som ger alla familjemedlemmar möjligheter till utveckling och utkomst. Flyttströmmarna går från Norrland, Bergslagen och vissa delar av Sydsverige till de få universitetsoch högskoleorterna. Starkast är dragningskraften i Uppsala-Storstockholms-områdets norra delar, dit den högre utbildningen, det internationella flyget och de nya arbetsplatserna inom elektronikoch dataindustrin lockar människorna. Situationen skiljer sig från motsvarande under 1960-talet, därför att det i dag är praktiskt taget omöjligt att locka företag utifrån till de områden från vilka avflyttningen sker. Det skall här klart sägas ifrån att det här inte är en utveckling som önskas av oss som är verksamma i Helsingforssregionen. Vi vill ha en utveckling som är positiv för så stora delar av landet som möjligt. Vi upplever de växande köproblemen i storstadsområdet som ett hot mot en god livsmiljö här i regionen. Vi är i dag bara i början av den här skisserade utvecklingen. Automatiseringen och övergången till datoriserad konstruktion och tillverkning har bara inletts. I USA arbetar General Motors med en helautomatiserad bilfabrik. Många bedömare har siat om snabbt stigande arbetslöshetssiffror som en följd av denna utveckling. Runt omkring oss ute i Europa ser vi också en sådan utveckling. I Sverige har det hittills varit möjligt att med hjälp av en starkt tillväxtorienterad ekonomisk politik inte bara hålla sysselsättningen uppe utan t.o.m. öka det totala antalet arbetstillfällen. Starkt bidragande orsaker till detta har varit engångsdevalveringen och den starka dollarkursen. Av denna utveckling har växande grupper välutbildade, som varit beredda att och kunnat acceptera de villkor som bjudits i de delar av näringslivet som expanderat, dragit fördelar. Dessa grupper har ofta också dragit fördel av den förmögenhetsomfördelning som blivit följden av den snabba inflationen och det höga ränteläget. Detta har motsvarats av att de grupper som inte haft de möjligheterna har fått det sämre. Låginkomsttagare har upplevt hur realinkomsten försämrats. Vi har fått allt fler socialbidragstagare, fler förtidspensionärer, fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har fått allt fler ”restarbetslösa”, utslagna som över huvud taget inte passar på arbetsmarknaden. Bara i Helsingforss län finns det 12 000 arbetslösa som inte ”platsar” på landets bästa arbetsmarknad. I dag kan vi bara ana de tendenserna. Vi behöver veta mera om orsaker och sammanhang. Därför är det nödvändigt med den låginkomstutredning som bl.a. socialdemokraterna i Helsingforss län krävt. Det finns anledning för oss att med all kraft sätta oss till motvärn. Vi kan inte acceptera en utveckling som i allt större utsträckning stampar ut människor och gör dem till passiva bidragstagare. Vill vi ha ett samhälle präglat av jämlikhet och solidaritet, måste vi mobilisera alla våra resurser för att driva utvecklingen i en annan riktning. Det kan bara ske i en sammanhållen politik på samhällslivets alla områden: näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, regionalpolitik, kulturpolitik, för att nämna några områden. Vi måste fortsätta att utveckla den del av näringslivet som bygger på ett högt tekniskt kunnande och som framgångsrikt konkurrerar på världsmarknaden. En stark ekonomisk politik måste skapa förutsättningar för en tillväxtekonomi. Detta är den grundläggande förutsättningen för vår standard och välfärd. Men det räcker inte, för då lämnar vi de outbildade, de lågutbildade, de människor som har olika slags handikapp, utanför utvecklingen. Utanför ställs också de allt större delar av vårt land som inte är attraktiva i den nya näringslivsutvecklingen. Vi måste därför, på ett helt annat sätt än hittills, utveckla en helhetssyn på samhällsutvecklingen, där jordoch skogspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, utbildningspolitik, kulturpolitik etc. används i en samlad politik för att skapa en samhällsmiljö som ger arbete och utveckling åt alla människor i alla delar av landet. För att det skall vara möjligt måste detta arbete på ett helt annat sätt än hittills bygga på lokal förankring, lokalt deltagande och lokalt idéskapande. Ett ökat samspel måste utvecklas mellan de olika nivåerna — statligt, regionalt och lokalt — där helheten beaktas på ett annat sätt än i dag, där sektorsavgränsningarna tas bort. Låt mig belysa detta med några exempel. Aldrig tidigare har vi haft ett samhälle där utbildningsnivåerna varit så splittrade som i dag. Vi har ett samhälle, där antalet analfabeter ökar, där det lever människor med fyra, sex, sju, nio, tolv och sexton års utbildning eller mera. Samtidigt ställer samhällsutvecklingen, framför allt genom datoriseringen, allt större krav på teoretiska kvalifikationer, teoretiskt kunnande, läsförmåga och skrivförmåga hos människorna. I takt med det sjunkande antalet elever i grundskolan och gymnasiet borde därför de friställda resurserna slussas över till vuxenutbildningen. Vi behöver en ny väckelse när det gäller folkbildningen. Vad skulle inte detta innebära i långsiktigt minskande belastning på arbetsmarknadspolitik och socialpolitik? Det är bra med de aviserade satsningarna på forskning och teknisk utbildning. Sannolikt bör vi öka dessa ytterligare. Men om vi vill skapa ett jämlikt samhälle, ett samhälle som ger bättre livsförutsättningar för människorna, måste vi också bygga ut den humanistiska utbildningen. Vi måste öka satsningen på kulturaktiviteter av olika slag. Det är ett obestridligt faktum, att den sociala utslagningen ökat i 1960-talets sterila bostadsområden, där kulturen sattes på undantag. Dessa nya verksamheter ger också nya arbetsmöjligheter och skapar förutsättningar för utveckling av en positiv och livskraftig samhällsmiljö. Det är viktigt för en bra samhällsmiljö, som ger stimulans till aktiviteter och nyföretagande, att det finns utrymme för fantasi, skapande, personligt engagemang. Utvecklingen skapas av mångfalden, inte av enfalden. Allt detta måste ske på lokal nivå, ute i kommunerna. Samtidigt upprätthåller vi fortfarande fiktionen att kommunerna inte skall syssla med näringspolitik och arbetsmarknadspolitik, därför att det då blir ”bypolitik”. Detta säger vi samtidigt som vi alla, som tillhör denna kammare, är medvetna om att alla kommuner på ett eller ofta flera sätt sysslar med dessa uppgifter. Vill vi åstadkomma något när vi talar om en god regionalpolitisk utveckling är det nödvändigt att vi godtar kommunerna som viktiga motorer i denna utveckling. Det är först med en bra ”bypolitik” som vi får den mera jämlika utveckling av olika delar av landet som vi vill åstadkomma. Kommunernas främsta uppgift blir att i samarbete med näringslivets organisationer, folkrörelserna och kooperationen bygga upp den lokala miljö som kan ge växtkraft åt en ny näringspolitik. Det visar i dag exempel från Norberg, Bräcke, Pajala, Övertorneå, malmfälten, Skellefteå, Örebro och från många andra håll. Det är i en sådan miljö som de nya idéerna, de nya företagen, de nya arbetsplatserna kan växa fram. Självklart kommer en satsning av det här slaget att fordra ekonomiska insatser. Men pengarna finns redan i betydande utsträckning, fast på andra konton, som avser beredskapsarbeten, arbetslöshetsförsäkringar, socialbidrag och socialförsäkringar. För att stimulera framväxten av en näringspolitik som kompletterar den nuvarande industripolitiken måste därför mer av dessa pengar slussas över till nya verksamheter. Gör vi inte detta, får vi vara beredda att i framtiden satsa ännu mer på dessa konton för bidrag och överlevnad. Utvecklingen pekar på hot som möter oss i dag och framöver - till en del är de redan aktuella. Men utvecklingen innebär också möjligheter genom ny teknik, nya komunikationer. Det svenska välfärdssamhället ger oss även unika möjligheter. Det är upp till oss själva, om vi har tillräcklig fantasi och tillräcklig konstruktiv förmåga att ta till vara dessa möjligheter. Arbetarrörelsen bör i samverkan med andra positiva krafter forma en sådan politik.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande uppehålla mig vid sysselsättningssituationen i Kopparbergs län, och då framför allt vid de förhållanden som råder för kvinnorna. Av tradition har kvinnorna i länet haft en dålig arbetsmarknad, beroende på näringslivsstrukturen med tung industri inom bl.a. ståloch gruvnäringen. På 1960-talet och i början av 1970-talet, när behovet av arbetskraft till industrin ökade, tog många kvinnor klivet ut på arbetsmarknaden och in på traditionella mansjobb, och de klarade det fint. Utbyggnaden av den offentliga sektorn under samma tid gav anställning åt de flesta kvinnorna. I dag, när vår industri står inför upprepade strukturomvandlingar, när ny teknik ger möjlighet till att upprätthålla dels konkurrenskraften mot andra länder, dels vinsterna för företagsägarna, kan vi konstatera att vi genom denna tekniska utveckling inte klarar sysselsättningsfrågan — arbetstillfällena blir bara färre. Samtidigt har vi minskat ökningstakten inom den offentliga sektorn, och arbetstillfällen står inte i proportion till efterfrågan. Vi är nog alla överens om att vi skall klara sysselsättningsfrågan, måste vi bygga ut vårt näringsliv, få en ekonomisk bas som kan trygga även den offentliga sektorn. Denna utbyggnad är en långdragen process. De arbetslösa kvinnorna och ungdomarna lever i nuet, de vill ha en lösning helst i dag. Våra ungdomar tar saken i egna händer — de söker arbete där arbete finns — i storstadsområdena. Våra kvinnor, som har familj och är bundna till orten, ser i dag ingen lösning på sitt problem. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med en uppräkning av dystra siffror för vårt län, men genom att de yngre flyttar från länet blir genomsnittsåldern procentuellt allt högre. Vi vet att med högre levnadsålder krävs också mera vårdoch omsorgsresurser från samhällets sida. Skattetrycket ökar i våra utflyttningskommuner — både för ökade vårdresurser och för ökade insatser mot arbetslösheten. Vore det då inte logiskt att man, som ett regionalpolitiskt stöd till områden med stor arbetslöshet, under en övergångstid styrde över ökade resurser till den gemensamma sektorn? Ge extra statsbidrag till t.ex. Ludvika kommun för att ge anställning åt medflyttande tekniskt utbildad personal som ASEA behöver! Det skulle stärka näringslivet i Ludvika, ge nya jobb på verkstadsgolvet, få hjulen i gång igen i en hårt ansträngd Bergslagskommun. Varför inte uppdra åt DELFA att ordna försöksverksamhet med sextimmarsdagen, i synnerhet som det finns landsting som gärna skulle se positivt på en sådan verksamhet, t.ex. Kopparbergs läns landsting? En förutsättning för alla att få arbete är naturligtvis att det finns väl fungerande företag. Vi arbetar i vårt län på alla nivåer för att alla typer av företag skall kunna växa och att flera industrier skall växa upp i vår bygd och ge arbete. Då känns det en aning fel när t.ex. beställningar till försvaret görs utomlands, när det finns möjligheter att få produktionen i Sverige. Jag tänker på Haglöfs ryggsäcksfabrik i Borlänge. En beställning som gick till utlandet hade, om den hade gått till Haglöfs, kunnat ge 17-18 nya kvinnojobb och dessutom varit bra ur beredskapssynpunkt. Nu blir följden att företaget förmodligen måste permittera delar av sin personal efter semestern 1986. Den fråga man ställer sig är: Kan samarbetet mellan arbetsmarknadsdepartementet och övriga departement förbättras, så att samhällets resurser kan användas på ett bättre sätt ur rationell, ekonomisk och mänsklig synpunkt? Det känns också en aning fel, när redan etablerade företag lägger ner merparten av sin verksamhet och flyttar den utomlands, som fallet är med konfektionsfirman Lundberg & Wester i Borlänge. Kvinnor som arbetat 20-30 år i firman friställs och går ut till arbetslöshet efter att, som de själva säger, ”ha gett företaget sina bästa år”. Under dessa förhållanden får man en ohämmad lust att ställa större krav på samhällsansvar på dessa företag och på deras chefer. Man vill skaffa sig styrmedel och ramar för hur företag får utnyttja och behandla sin personal och planera sin verksamhet. Personalen är trots allt människor och inga maskiner. En önskan från kvinnorna är att industridepartementet tar sig an den problematiken innan flera drabbas. Kvinnor är av tradition relativt dåligt aktiva, både fackligt och politiskt. Orsakerna kan variera, men en är antagligen det faktum att de ofta har deltidstjänster och ofta hamnar utanför information, fortbildning och utbildning som kommer heltidsanställd personal till del. Kvinnorna blir på detta sätt en svag grupp som har svårare än andra att driva sina krav, en grupp som kan utnyttjas av bl.a. arbetsgivare. Vi har fått se tydliga exempel på detta vid Domnarvets Järnverk. Städbolaget ASAB:s beteende mot städerskorna i Domnarvet överensstämmer inte med spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. I Sverige har parterna, fack och arbetsgivare, alltid förhandlat sig fram till lösningar. Man brukar inte, på det sätt som skett i Borlänge, påtvinga ena parten sin egen uppfattning t.ex. om hur jobbet skall utföras. ASAB har förmodligen formellt hållit sig inom lagens råmärken, men som jag ser det på ett näst intill otillständigt sätt utnyttjat lagen. Jag beklagar djupt att vi i Borlänge har drabbats av en sådan arbetsgivare. Det är något unikt i modern tid att arbetsgivare använder sin makt på detta brutala sätt. Det har inte minst reaktionerna runt om i vårt land visat. Resultatet är att 14 städerskor nu står utan arbete. Vad vill jag då med denna dystra uppräkning av ”fall” från min hembygd? I och för sig är de ju inte unika för vårt län. Jo, jag vill peka på att kvinnor, lågutbildade kvinnor, i dag är en mycket utsatt grupp i samhället, som samhället måste ta sig extra an. Kvinnorna är inte vana att höja sina röster, att ställa krav, men vi måste lyssna på dem ändå, ge dem samma medborgerliga rättigheter som alla andra i samhället. De får inte bli en särskild grupp, en reservgrupp att ta till när behov av reserver finns. En av orsakerna till att många kvinnor inte lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden är en felaktig eller otillräcklig utbildning. En hjälp för dessa kvinnor är möjligheterna att söka vuxenstudiestöd. Erfarenheten visar att kvinnorna är mycket intresserade av denna möjlighet, och de är den största sökandegruppen vid vuxenutbildningsnämnden i länet. Men eftersom vi i länet har en stor grupp människor med relativt låg utbildningsnivå är vuxenutbildningsresursen helt otillräcklig. De nya villkoren för att erhålla vuxenutbildningsstöd gör att de som är ute på arbetsmarknaden gynnas. De som står utanför arbetsmarknaden får så låga studiestöd, att många tvingas tacka nej till utbildning av ekonomiska skäl. Ett annat alternativ är att de tar vanliga studiemedel i stället. De kommer då att skuldsätta sig med stora summor. Som exempel kan tas, att en ensamstående tvåbarnsmor, som går två terminers grundskolekurs plus fyra terminers gymnasieutbildning, får en studieskuld på 130 000 kr. Om denna kvinna är litet äldre gör avbetalningsreglerna att hon måste betala av ca 10 000 kr. varje år. Eftersom dessa kvinnor förmodligen tillhör en låginkomstgrupp, betyder ett ”ja” till vuxenutbildning — och därigenom arbetstillfälle — också ett ”ja” till en stor skuldbörda för många år. Med tanke på de konsekvenser vårt nuvarande vuxenutbildningssystem har för lågutbildade kvinnor, borde systemet ses över och därmed också omfördelningen inom detta system. Många positiva saker har hänt på det arbetsmarknadspolitiska området. Arbetsmarknadsdepartementets satsning på flera kvinnor till tekniska yrken har fallit väldigt väl ut. Min önskan för framtiden är att den satsningen kan permanentas. Jag tror nämligen att unga tjejer för lång tid framöver behöver extra stöd för att orka ta sig in på tekniska utbildningar och på det sättet skaffa sig ett arbete och samhället en resursförstärkning. Jag tror också att ett sätt att lösa flickors teknikskräck är att införa dataundervisning redan i grundskolans lågoch mellanstadium. Jag hoppas att den arbetsgrupp som skolöverstyrelsen har verkligen inser könsrollsproblematiken när det gäller dataoch teknikområdet. Herr talman! Som avslutning vill jag naturligtvis hoppas på en välvillig behandling av de motioner som inlämnats av socialdemokraterna på Dalabänken och som ger en djupare belysning av situationen i vårt län.

Herr talman! Det är förståeligt att regeringens koncentrationspolitik tagit så stort utrymme i debatten. Flyttlasspolitiken och avsaknaden av en offensiv regionalpolitik slår fördelningspolitiskt hänsynslöst mot svaga grupper och regioner. Detta motverkar strävan till ökad solidaritet i samhället. Herr talman! Mot den bakgrunden vill jag ta upp trafikpolitiken ur regionalpolitisk synvinkel och säga någonting om utvecklingen i sydöstra Sverige och Kalmar län i synnerhet. Trafikpolitik är en viktig förutsättning för en offensiv regionalpolitik. I partimotion och kommittémotioner från centerpartiet har vi berört de regionalpolitiska aspekterna i trafikpolitiken. Det gäller dels förslaget i regeringens budgetproposition att ta bort statsbidragen till kommuner och landsting för länstrafiken, dels förslaget om att isbrytningens kapacitetskostnader förs över till sjöfartens betalningsansvar. Dessa förslag går stick i stäv mot en riktig fördelningspolitik. Vi har från centerns sida accepterat budgettekniken. Däremot kan vi inte acceptera de konsekvenser förslagen får ur regionalpolitisk synpunkt. Det är självklart att kostnaderna för länstrafiken är betydligt större i ett glesbygdslän med litet trafikunderlag och stora avstånd. Sålunda utgjorde statsbidragets procentuella andel av länstrafikens totala underskott 25 96 i Norrbotten och Västerbotten, 27 26 på Gotland men t.ex. endast 0,7 90 för Helsingforss län. Man kan alltså säga att statsbidragen till länstrafiken betyder 27 gånger mer för Gotland än för Helsingforss län. Om det är så kan man inte utan vidare ta bort statsbidragen. Från centerpartiet menar vi att staten måste gå in och fördela resandekostnaderna solidariskt. Vi har därför sagt att bidragen till länstrafiken måste regleras över det regionalpolitiska anslaget. Vi har också reserverat pengar för detta i vår regionalpolitiska motion. Detsamma gäller sjöfartens kostnader för isbrytningen. En överföring av 30 milj.kr. för isbrytningens kapacitetskostnader till sjöfartens betalningsansvar drabbar i huvudsak fraktsjöfarten till Norrlandshamnarna. Solidariskt bör dessa kostnader bäras av alla. Från centerpartiet menar vi att trafikpolitiken måste utgå ifrån en helhetssyn på samhället. De knappa resurser som finns att avsätta på kommunikationsområdet måste fördelas så rättvist som möjligt över landet. Från vår utgångspunkt finns det därför anledning att varna för de diskussioner som nu pågår om satsningar på stora motorvägsbyggen som Scandinavian Link-projektet och motorvägstriangeln. Skulle de projekten komma till utförande, skulle de ta i anspråk alla de pengar som i dag beräknas bli avsatta för riksvägsbyggande under de närmaste tio åren i landet. Det skulle innebära att hela landet i övrigt vad gäller upprustning och nybyggnation av riksvägar skulle få stå tillbaka i minst tio år för att dessa storprojekt skulle kunna genomföras. Det är enligt centerpartiets fördelningspolitiska grundsyn inte tänkbart. En satsning på Scan Link-projektet och motorvägstriangeln rimmar illa med de diskussioner som nu pågår om en neddragning av Gotlandstrafiken och måste också ses i relation till en angelägen upprustning också av våra riksvägar i övrigt, t.ex. E 66 genom sydöstra Sverige. E 6 längs västkusten såväl som E 66 längs sydostkusten och flera andra motorvägssträckor behöver rustas upp. Men det bör ske likvärdigt och i rimliga proportioner. Det blir också möjligt om man undviker gigantiska storprojekt som Scandinavian Link och motorvägstriangeln. Herr talman! Regeringens flyttlasspolitik har drabbat Kalmar län mycket hårt. Länet tappade 1 166 invånare 1985. Därmed tillhör länet de områden som har tappat mest folk av alla län under 1985. Samtidigt har landet upplevt sin största folkökning på 15 år. Helsingfors ökade med nära 16 000 personer. Sydöstra Sverige har, tillsammans med Bergslagen och vissa Norrlandslän, redan tidigare i riksdagsbeslut angetts som problemområden. Nu har situationen blivit än allvarligare. Regering och riksdag har inte levt upp till sina principuttalanden. T. ex. skulle Kalmar län prioriteras vid lokalisering av statlig verksamhet — nytillkommande verksamhet eller omlokaliseringar. Men inget har hänt. I stället fortsätter regeringen att stimulera flyttlasspolitiken. Bostadsministern höjer nu ortskoefficienten med 5 procentenheter. Dessutom vill regeringen också slopa kostnadsspärren för statligt subventionerat bostadsbyggande, så att man kan bygga ännu dyrare i Helsingfors. Huvudmotivet är just att kunna bygga mer och dyrare i Helsingfors. Det innebär enorma subventioner från statens sida till koncentrationsbyggande. Dels kostar subventionerna i koncentrationsorterna mycket, dels kostar subventionerna till alla de hyreshus som ställs tomma i avfolkningsorterna. Egentligen borde man gå den andra vägen. Det skulle inte kosta staten ens hälften så mycket som det nu framlagda förslaget. Man borde alltså låta näringslivet och kommunerna investera till bostadslåneränta i avfolkningsbygderna. Det skulle ha stor regionalpolitisk effekt. För alla som i dag tvingas låna till höga räntor skulle det vara en dröm att få låna till en garanterad ränta på 2,6 20, som bostadslåneräntan i dag är. För utvecklingen i sydöstra Sverige är goda kommunikationer nödvändiga. Det är därför nu mycket viktigt att E 66, som är pulsådern i sydöstra Sverige, rustas upp ordentligt. Förutsättningen för det är, som jag tidigare har nämnt, en över landet rättvis fördelning av pengarna till vägar. Skall regeringen åstadkomma det, kan man inte ensidigt satsa på gigantiska motorvägsprojekt som Scandinavian Link och motorvägstriangeln. Herr talman! Vi har i flera länsmotioner från centern anvisat åtgärder som skulle ge Kalmar län och sydöstra Sverige helt andra och bättre förutsättningar för framtiden. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att i detalj gå in på dessa förslag. Men det är hög tid att regering och riksdag nu lever upp till de principuttalanden som gjorts beträffande utvecklingen i sydöstra Sverige. Åtgärdsförslag att ta ställning till saknas inte.

Herr talman! I industridepartementets bilaga till budgetpropositionen står följande att läsa: ”Regionalpolitiken bör även framdeles inriktas på att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Glesbygdens utvecklingsmöjligheter skall tas till vara.” Längre fram i bilagan står: ”Insatserna i Bergslagen har givits en fortsatt hög prioritet.” Bergslagen har som alla vet drabbats hårt av kriser och strukturrationaliseringar. Bergslagslänen hör till de stora förlorarna när det gäller befolkningsutveckling. Hela Örebro län har haft en befolkningsminskning varje år under de senaste sju åren. I mitt hemlän, särskilt i de norra delarna, har vi fått uppleva hur flyttlassen med unga människor går till Helsingforssregionen, där arbete och möjligheter att skapa sig en framtid finns. Många tycker kanske att det inte är så farligt och att det är bra att unga människor rör på sig och skaffar sig erfarenhet. Må så vara, om de hade något att återvända till efter sin gesällvandring. Men utflyttningen blir för det mesta definitiv. Bergslagen behöver sina ungdomar. Vi vill ge dem utbildning och arbete. Förbättrade utbildningsmöjligheter närmare hemorten underlättar också rekryteringen av kvalificerad arbetskraft till länets näringsliv. Ett brett utbud av utbildning ger också människorna ökade valmöjligheter och förbättrar även förutsättningarna för vidareutbildning och fortbildning för redan yrkesverksamma. Tillgången på utbildning, särskilt då teknisk utbildning, är givetvis mycket betydelsefull för hela regionens utveckling. Teknikutbildning och teknikkurser utvecklas nu vid de regionala högskolorna i Bergslagen. Till högskolan i Örebro ställs medel till förfogande från regionen för att sådan utbildning skall kunna genomföras. Om Örebro län och Bergslagen som helhet skall kunna hävda sig sysselsättningsmässigt, är det nödvändigt att det sker en satsning på teknisk utbildning. Av regionalpolitiska skäl bör man alltså ta särskild hänsyn till behoven att utveckla den tekniska högskoleutbildningen när man fördelar anslagen till universitet och högskolor. Den ekonomiska politiken har varit framgångsrik, och vi har aldrig haft så många människor i arbete som nu. Tyvärr är inte möjligheterna till Bergslagen är extremt beroende av sysselsättningen inom industrin. Jämfört med riksgenomsnittet är industrisysselsättningen i Bergslagen dubbelt så hög. Det betyder också att de privata och offentliga tjänstesektorerna är svaga. Det finns i Bergslagen många orter, både stora och små, som är mycket beroende av ett enda stort företag. I t.ex. Degerfors, Karlskoga och Hällefors är nu ca 400 jobb i fara. Om företaget sviktar eller om man rationaliserar, drabbas dessa orter mycket hårt. Jag tror att man måste leva och bo där för att riktigt kunna förstå vad som händer. Det är inte bara ett arbete som försvinner, utan hela livet förändras. En del tvingas bryta upp från sin familj, från släkt och vänner — de tvingas bryta upp från sin vardagstrygghet. De mänskliga effekterna av en industrinedläggelse eller rationalisering är naturligtvis svåra att mäta, men inte desto mindre viktiga att ta hänsyn till. Samhällets styrmedel är för närvarande inte tillräckligt effektiva för att åstadkomma expansion och nyetableringar i Bergslagen. En översyn av regionalpolitikens riktlinjer kan därför anses vara behövlig. De regionalpolitiska och industripolitiska medlen vänder sig ofta till samma företag, som därför konkurrerar inbördes. En översyn av de regionalpolitiska styrmedlen måste därför också omfatta de industripolitiska. Därigenom skulle man kunna få en fastare grund för en samordnad regionalpolitik och industripolitik eller, med andra ord, en regional industripolitik. Även på länsnivå är rollfördelningen oklar. Det gäller främst rollfördelningen mellan länsstyrelserna och utvecklingsfonderna i deras arbete med att skapa förutsättningar för företagsutveckling. Som exempel kan nämnas att utvecklingsfondernas lån, länsstyrelsernas lokaliseringsstöd och lantbruksnämndernas glesbygdsstöd i stort sett överlappar varandra. Kommunerna har också blivit mera aktiva i näringslivsarbeter, tvingade därtill på grund av sysselsättningsbekymmer. Kommunernas framtida roll inom regionaloch näringslivspolitiken bör också uppmärksammas i ett översynsarbete. Men det gäller att inte bara se hindren, utan också möjligheterna. Alla förslag och utvecklingsprojekt måste tas till vara när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Några olika förslag vill jag gärna redovisa. Nyetablerade företag har sällan möjligheter att bygga egna industrilokaler utan måste hitta tomma att hyra. För kommunerna i Bergslagen med ansträngd ekonomi är det oftast svårt att klara kostnaderna för att hålla lokaler i reserv. Det nuvarande stödet till kommunala industrilokaler är för lågt och dessutom så utformat att det ofta inte är användbart. Stödet bör förändras så att bidrag utgår med 30 90 av investeringskostnaden. För att täcka övriga investeringskostnader bör det utgå ett lokaliseringslån som är amorteringsoch räntefritt så länge lokalen är outhyrd eller i högst tre år. Det här bör kunna prövas omgående i Bergslagskommunerna, eftersom medel redan finns inom ramen för anslagen Lokaliseringsbidrag och Lokaliseringslån. Insjöfiskodling är inne i ett skede av stark expansion. I Örebro län i Sävenfors utanför Hällefors finns en tradition när det gäller fiskevård. Ursprunget är att man ville bevara vissa sällsynta öringsarter. Nu finns i Sävenfors ett gymnasium för vattenvård, avelsstation och fiskodling. Det finns ett stort behov av utveckling när det gäller teknik och avel. Mer än 20 miljoner har redan investerats i anläggningarna i Sävenfors, och för att kunna utveckla verksamheten måste ytterligare investeringar göras. Slutligen, och inte minst viktigt, bör statens industriverk få personella resurser som arbetar enbart för Bergslagen — med etablering och marknadsföring. Herr talman! För övrigt vill jag hänvisa till den motion som vi socialdemokrater från Örebro län har lagt fram om regionalpolitiken i Bergslagen.

Herr talman! Många talare har i det här regionalpolitiska avsnittet belyst den allvarliga situationen i Bergslagen. Näringslivet i den här delen av landet har präglats av stark specialisering med stora dominerande företag, byggda på basnäringarna skogen, malmen och stålet. Men i Värmland i dag är det inte längre i första hand de stora bolagen som ger jobb och sysselsättning. De som finns kvar är inte längre värmländska. De fjärrstyrs. Många är utlandsägda. Vi i Bergslagen har genomlevt en plågsam period där varje år ett Uddevallavarv har försvunnit. Men förändringarna har pågått under en lång, tid, och de har inte varit dramatiska och spektakulära. När det inte finns jobb längre, t.ex. i Lesjöfors, då flyttar våra ungdomar och de unga familjerna. Den negativa befolkningsutvecklingen drabbar självfallet kommunerna, och den kommunala servicen försämras. Det här är inga rika kommuner och de omfördelningar av de offentliga utgifterna som nu föreslås slår hårt. I Kristinehamn måste man t.ex. ta banklån för att sätta in pengar på likviditetskontot i riksbanken. Den kommunen kommer att få en ränteförlust på över en halv miljon. Självklart är det riktigt att försöka dra in de likviditetsöverskott som finns i kommuner och landsting, men de pengar som finns är ojämnt fördelade, och generella beslut slår därför felaktigt. De enda som tjänar på transaktionen i Kristinehamn är bankerna. De generella besluten måste därför följas av selektiva och riktade insatser till de kommuner som är fattiga. I Värmland är arbetslösheten den högsta i landet efter Norrbotten. Särskilt bekymmersamt är det för ungdomarna och kvinnorna. Befolkningsminskningen var under 1985 större än den någonsin var under 1960-talets utflyttningsår. Under en lång följd av år har lönsamheten inom jordbruket försämrats, och inom skogsbruket har ny teknik tagits i bruk som minskat behovet av skogsarbetare. Strukturförändringarna inom industrin har inneburit att antalet jobb minskat. Den offentliga sektorns expansion har nu också dämpats. Värmlands speciella situation är en följd av kombinationen av glesbygdsproblem, strukturomvandlingsproblem i Bergslagen och av avsaknaden av en tillräckligt snabbt expanderande länshuvudort. Kraftfulla regionalpolitiska insatser måste nu sättas in för att minska arbetslöshet och utflyttning. För hundra år sedan hade vi också en stor utflyttning från Värmland. Gruvdöden drabbade då länet med arbetslöshet som följd. Den gången flyttade man till Amerika. I dag flyttar man till Trollhättan eller till Helsingfors. Den gången för hundra år sedan tog vi oss igenom svårigheterna, och vi skapade genom arbete och kompetens ett åter blomstrande Värmland. Det kan vi göra en gång till. Med en kraftfull och planmässig satsning på Värmland har vi goda utsikter att lyckas att utveckla länet och skapa en kreativ miljö. En kreativ regional miljö förutsätter kulturell mångsidighet, djupgående kunskap och kompetens och dessutom goda kommunikationer både inåt och utåt. Verksamheterna i en kreativ region är ofta småskaliga och utvidgas inte genom kvantitativ tillväxt utan genom uppdelning på fler, små, nya enheter. Det är precis vad vi behöver i Värmland. Ett mångsidigt näringsliv med varierad företagsamhet. Värmland litade i decennier på de stora bolagens stabilitet, men i dag präglas situationen av strukturell instabilitet och osäkerhet om framtiden. I den förändringsprocess som vi i Värmland i dag befinner oss i måste bl.a. utbildningssatsningar utgöra motorn för vår regionala utveckling. Precis som i övriga delar av landet saknar vi kvalificerade tekniker. För att åter göra värmländsk industri konkurrenskraftig krävs en ökad ingenjörstäthet. Vid högskolan i Karlstad har en viss bas för teknisk högskoleutbildning utvecklats de senaste åren. Bl. a. har utbildningslinjer, som grundar sig på genomgången tvåårig gymnasieskola, kommit till stånd. Det är viktigt att dessa studerande kan fortsätta sin utbildning och få ingenjörskompetens. Därför bör vid högskolan i Karlstad anordnas ingenjörsutbildning som grundas på genomgången YTH eller produktionsteknikerlinje. Ett annat basområde för högre teknisk utbildning i Karlstad är områdena kemiteknik och kemiekonomi. Bakgrunden är självfallet den betydelse som industri inom områdena skog, trä och kemisktekniska processer har i länet. En sådan utbildning bör kunna utvecklas inom ramen för projektet Bergslagens tekniska högskola som ett led i det gemensamma arbetet med att förbättra utvecklingen i Bergslagen. Det är angeläget att det arbetet får erforderligt stöd. I Ingenjörsvetenskapsakademiens studie om behov och utbildning av ingenjörer i Sverige föreslås en ny ingenjörsutbildning, motsvarande fem års studier efter grundskolan. I Värmland finns goda förutsättningar att förverkliga denna typ av utbildning. Resurser och kompetens finns t.ex. vid Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. Vid Bergsskolan finns det utvecklingsmöjligheter för delar av vårt behov av kvalificerade tekniker. Bergsskolan har dessutom stor regionalpolitisk betydelse genom sin lokalisering i Filipstads kommun, dvs. en av de mycket hårt drabbade Bergslagskommunerna. En satsning på tekniska utbildningar i Värmland skulle nå flera syften, dels skulle värmländskt näringsliv stimuleras, dels skulle våra ungdomar få en möjlighet att stanna kvar i länet. Vi har i dag även andra skolor med kompetens och erfarenhet där tekniker för sågverksindustrin och skogsnäringen utbildas. Det är angeläget att också dessa skolor integreras i projektet Bergslagens tekniska högskola. Det är också viktigt att de tekniska utbildningarna blir attraktiva för kvinnliga sökande. Arbetslösheten är, som jag nämnde, störst bland unga kvinnor i länet. Det är nödvändigt att vi uppmuntrar och stöder kvinnor att välja teknisk utbildning och på så sätt försöker bredda kvinnors arbetsmarknad. Vi har i Värmland goda erfarenheter av den s.k. breddatautbildningen, där många kvinnor fått en grundläggande datautbildning, som inneburit möjligheter till arbete. Det finns i Värmland ett starkt engagemang och ett nytänkande för att vända den negativa utvecklingen. Arbetslösa ungdomar prövar t.ex. att gå samman i arbetskooperativ för att kunna stanna kvar på hemorten. Med fantasi och företagsamhet har över 100 ungdomar i dag skapat sin sysselsättning i arbetskooperativets form. Men för att ge den här företagsformen en reell möjlighet krävs ett bättre stöd i form av utbildning, information, rådgivning och startbidrag. I Värmland väntar vi fortfarande på ett besked från industriministern om Branäs. Branäsprojektet skulle ge 40 direkta jobb i Nordvärmland. Men om Klarälvsdalen skall kunna locka till sig turister är en förutsättning att vi bevarar det gamla kulturlandskapet. I dag slås många av de små och medelstora jordbruksenheterna ut och följden blir igenbuskning. Det är nödvändigt att vi försöker begränsa denna utveckling. Den socialdemokratiska regeringen har tidigare uppmärksammat utvecklingen i Värmland, och vi har bl.a. fått statligt stöd till insatser för teknikspridning. Utvecklingscentra i Hagfors och Kristinehamn har främjat utvecklingsarbetet i länet. Herr talman! Situationen i Värmland är allvarlig, och kraftfulla och planmässiga insatser krävs nu för att vända utvecklingen. Och att vända utvecklingen, det är möjligt bl.a. genom det djupa engagemang för Värmland som finns i länet bland företag, kommuner, organisationer, myndigheter, och framför allt genom det engagemang som finns bland värmlänningarna själva.

Herr talman! Flyktingar och andra invandrare i Sverige har samma rättigheter och skyldigheter som andra invånare, men de har därtill behov av en positiv attityd från oss andra och förståelse för de svårigheter som alltid är förknippade med anpassningen till helt nya levnadsförhållanden. Information och attitydpåverkan får inte överlåtas helt till invandrarverket, invandrarorganisationer etc. Det är allas vår skyldighet, inte minst politikers, att söka överbrygga motsättningar och skapa samhörighet över språkoch kulturgränser. Om sådant går det inte att lagstifta. Ungdomsförbundens ”Rör inte min kompis”-kampanj har funnit stort gensvar och har sin betydelse också i ett internationellt sammanhang. Men de problem som finnsit.ex. Frankrike har vi förskonats från. Vad som däremot drabbar en mycket stor andel invandrare är isoleringen från den svenska befolkningen, och många av de ungdomar som bär kompis-märket känner faktiskt ingen flykting eller invandrare att försvara. För alltför många handlar det om grå teori. Den främlingsfientlighet som sticker upp här och där främjas indirekt av en likgiltig attityd hos genomsnittssvensken. Den som personligen lär känna en flyktingfamilj får större intresse för de kulturella och mänskliga värden som invandringen ger vårt land. Därför är den nya formen för flyktingmottagning med ett visst antal flyktingar i snart sagt varje kommun av godo, låt vara att övergången inte sker helt friktionsfritt. Svensk utlänningsoch flyktingpolitik regleras av en lag som i sina huvuddelar antogs 1980. Dessförinnan hade en utredning under dåvarande kammarrättspresident Carl Axel Petri avgivit ett förslag till ny utlänningslag. Det var ett klart och koncist förslag och borde i sin helhet ha legat till grund för lagen. Då hade många av de problem som senare varit förknippade med den praktiska tillämpningen kunnat undvikas. Det antal flyktingar som vi tar emot i Sverige skiljer sig inte stort från Europa i övrigt. I förhållande till sin folkmängd låg Danmark förra året på första plats följt av Västtyskland på andra och Sverige på tredje. Styrda av en nära nog total partipolitisk enighet samarbetar svenska organ med FN:s flyktingkommissariat för ett flyktingstöd som omfattar dels humanitärt bistånd inom ramen för u-landsbiståndet till t.ex. flyktingläger, dels flyktingöverföring enligt den överenskomna kvoten och i vissa fall hjälp till återresor samt — inte minst — mottagning av asylsökande som på egen hand kommer till Sveriges gräns. Men naturligtvis är inte allt väl beställt. Omläggningen av flyktingmottagningen till s.k. kommunalt mottagande efter en kort tid i förläggning har kommit att sammanfalla med det största antalet asylsökande sedan andra världskriget och med ett kärvare ekonomiskt klimat och begynnade bostadsbrist. Kommunerna har svårt att snabbt höja sin ursprungliga mottagningskvot, och flyktingarnas förläggningstid blir alltför lång. Platserna räcker inte och omdisponeringar måste göras. Att dessutom många flyktingar efter en tid ute i landsorten väljer att flytta till storstadsområdena gör problemen akuta — det kullkastar den kommunala planeringen och sätter kontakten mellan invandrarverket och kommunerna ur spel. Helsingfors och en del kommuner i Helsingforss län har ställts inför problemet att härbärgera tre gånger så många som planerats. Mottagningsbyråer tvingas betala ockerhyror för att kunna bereda alla plats. Svenskutbildning och annan information måste till. Ett värdigt och mänskligt flyktingmottagande är resurskrävande. Mot den bakgrunden är det viktigt att de flyktingar som vi tar emot är i första hand sådana som verkligen behöver skydd. Den s.k. flyktingkvoten om 1 250 — dvs. omkring en femtedel av det totala antal flyktingar vi årligen tar emot-— har till största delen utgjorts av sydamerikaner, chilenare de flesta, och trots den svåra repressionen i dessa länder har uttagningen via flyktingkommissariatet och andra organ kunnat göras i någorlunda ordnade former. Kvoten har dock inte fyllts de senaste åren, och vi moderater anser att man gott kunde ta emot t.ex. flera flyktingar från Östeuropa, som befinner sig i läger i Österrike. En liknande uttagning bör också kunna göras av iranier, som flytt till Turkiet, och jag vill ge statsrådet Gradin ett erkännande för hennes initiativ att vilja bidra till att stärka flyktingkommissariens representation där. Gemensamma ansträngningar av Europas länder att stärka FN:s resurser på detta område skulle kunna minska antalet asylsökande som reser på vinst och förlust och sänds tillbaka i tusental för att de saknar tillräckliga asylskäl. Oberoende av formuleringen i flyktingparagraferna har många länder någorlunda likartad praxis, med Finland och i någon mån Norge som beklagliga undantag. För Sveriges vidkommande är det emellertid absurt att majoriteten, ca två tredjedelar av flyktingarna, tas emot enligt en paragraf som inleds ”En utlänning, som inte är flykting men som ändå — — -”. Det är den omdiskuterade sjätte paragrafen, som har kommit att bli huvudparagrafi stället för ett skyddsnät för ett fåtal oklara flyktingfall. Det enda vettiga vore att utmönstra den ur lagen eller omformulera den. Huvuddelen borde utgöras av flyktingar i Gen&vekonventionens bemärkelse. Ingenting hindrar ett land att låta människor komma resp. stanna av humanitära skäl om det saknas grund att betrakta dem som flyktingar. Ett tusental per år har fått uppehållstillstånd i Sverige av det skälet, och en utmönstring av 6 § skulle naturligen få till följd att den ”humanitära” kategorin ökade. Likaså finns det anledning att fråga sig om inte en del av dem som nu får stanna av politiskt-humanitära skäl, 6 §, egentligen borde klassas som flyktingar i strikt bemärkelse enligt 3 § och få flyktingstatus. Danmarks motsvarighet till 6 § ger myndigheterna en viss frihet — den svenska 6 § innebär en skyldighet. Andra länder saknar motsvarande paragraf. En enig lagkommitté full av juridisk expertis föreslog på sin tid att 6 § borde utgå. Förslaget tillstyrktes av invandrarverket, LO och många juridiska remissinstanser. Det ligger många socialdemokratiska beslutsfattare bakom dessa yttranden, folkpartister och centerriksdagsmän har motionerat i samma riktning, och tiden och utvecklingen har gjort en ändring än mer aktuell. När de frivilliga hjälporganisationerna på sin tid avstyrkte ett slopande av den tvivelaktiga paragrafen hade de väl knappast avsikten att främja mottagandet av icke-flyktingar på reella flyktingars bekostnad — vilket det ju blir i det långa loppet. Det är obegripligt och beklagligt att diskussionen om lagtexten fått sådana emotionella övertoner och uppvisat sådan osaklighet och okunnighet. Det ansvarsfulla värvet att avgöra vilka som är flyktingar skall heller inte överlåtas till transportföretag — det är klokt av regeringen att överge den tanken. Frivilliga överenskommelser med andra länder är, som vi kunnat konstatera, en framkomlig väg. Den överenskommelse med DDR som Sverige och Danmark har träffat och som Västtyskland förbereder har kritiserats — och den kritiken är åtminstone begriplig. Här handlar det om att välja det minst onda av två onda ting. Den osmakliga handeln med transitvisa till alla hugade spekulanter hade tagit oacceptabla proportioner. En verklig flykting kommer dock sällan den breda vägen med reguljärflyg och visum utan på olika omvägar till ett vänligt sinnat eller neutralt land, där flyktingkommissariatets representation eller någon humanitär organisation kan hjälpa dem vidare. Detta är idealbilden, det vet jag, och undantagen är legio. Vi måste satsa stora resurser både hos polisen och invandrarverket för att dels göra noggranna utredningar, dels minska handläggningstiderna. Den rättsordning vi har med överklagandemöjligheter ända upp till regeringen är tidskrävande, och om alltför lång tid förflyter blir det alltmer omänskligt att avvisa dem som inte bör få asyl. Jag vill än en gång betona möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl. En företeelse som det kunde vara dags att se över är frågan om uppskjuten invandrarstatus. Under årens lopp har det ställts frågor och väckts interpellationer om dessa regler. De har besvarats med att alla mänskliga hänsyn togs och skulle tas till kvinnor som på grund av skilsmässa riskerade att utvisas. Många har också fått stanna av humanitära skäl. Men under de senaste åren har flera fall dykt upp där en utvisning som i sista stund inhiberats hade kunnat få mycket tragiska följder. Många som är väl insatta i förhållandena, socialsekreterare, invandrarlärare m.fl., känner till hur invandrarkvinnor blir offer för allvarlig misshandel men hellre härdar ut de två åren än riskerar utvisning. Den möjlighet som svenska kvinnor har att söka hjälp host.ex. en kvinnojour vågar dessa invandrarkvinnor inte använda sig av. Att med lagens hjälp förhindra skenäktenskap är i och för sig vällovligt, men mot detta måste vägas de icke önskvärda konsekvenserna av regeln om uppskjuten invandrarstatus. Ett betydande antal får hemortsrätt i Sverige genom äktenskap eller motsvarande. Vid ansökan om uppehållstillstånd måste myndigheterna penetrera de omständigheter som lett till den s.k. anknytningen. När vederbörande väl har kommit hit finns det knappast resurser till kontroll, och frågan är om det ens är önskvärt. Kanske det är dags att ompröva regeln, så att man inte försätter kvinnor i den tvångssituation som jag har beskrivit. Många invandrarpolitiska frågor ligger nu i stöpsleven. Frågan om svenskundervisningen, som förhalats i åratal, är nu mer trasslig än någonsin och vi lär få tillfälle att debattera den senare i vår. Vi har också att motse en utlänningslagsproposition, som förtjänar en egen debatt. För dagen har jag, herr talman, nöjt mig med att beröra de stora linjerna i svensk flyktingpolitik.

Herr talman! Det pågår en kapprustning i Europa. Land efter land försöker stänga sin dörr för de desperata människor som flyr framför allt från krigen i Mellanöstern. En ond cirkel tar form, där det ena landet efter det andra inför samma restriktioner som grannen för att slippa ta hand om den allt större mängd flyktingar som hemlösa skyfflas runt som kollin på Europas flygplatser. Det gångna årets flyktingpolitik har på ett obehagligt sätt kommit att handla om hur flyktingtrycket skall kunna minskas. Det är med stort beklagande jag konstaterar att den socialdemokratiska regeringens ambition helt uppenbart är att söka strypa flyktinginvandringen till Sverige. Det är mot den bakgrunden man skall se det överdrivna bruket eller missbruket av reglerna om avvisning till första asylland, polisens omfattande direktavvisningar av asylsökande, den stora bristen på rättssäkerhet som råder vid gränsstationerna och den inte helt utnyttjade flyktingkvoten. Självfallet tjänar detta till att avskräcka människor från att fundera på Sverige som ett tänkbart asylland. Men jag vill inte nu främst ta upp bristen på rättssäkerhet vid gränsen för asylsökande utan inrikta mig på två nya utvecklingstendenser i socialdemokraternas flyktingpolitik: ambitionen att hindra människor från att nå fram till Sveriges gräns samt strävan att alltmer kriminalisera flykt. Tillsammans med rättsosäkerheten bildar dessa företeelser ett mönster, där flyktingpoliti ken uppenbarligen syftar till att skydda Sverige från vad som uppfattas som en oacceptabelt stor flyktingström. Det börjar bli oklart huruvida regeringen har för avsikt att följa intentionerna i de internationella flyktingavtal som Sverige har undertecknat. ”Sverige tar inte emot flyktingar längre.” Det är det enkla och raka besked som Östtyskland numera ger till de människor som tänkt söka politisk asyl i Sverige. I stället för att få gå ombord på Trelleborgsfärjan sätts flyktingarna sedan någon månad tillbaka på tunnelbanan till Västberlin. Invandrarministern talar om en lyckad överenskommelse. Polisen i Trelleborg andas ut. I Västtyskland är man inte lika glad över att i panik få ta hand om hundratals desperata människor som flyr undan kaoset i Mellanöstern. Myndigheterna i Västberlin föser in flyktingarna i baracker under eländiga förhållanden, delvis för att avskräcka nya flyktingströmmar. Så har Europas paria, flyktingarna, skyfflats vidare till nästa väntrum. Sveriges överenskommelse med Östtyskland om att stoppa flyktingar utan visum från att komma fram till den svenska gränsen inspirerar nu Västtysklands mest hårdnackade och reaktionära kretsar. CDU-politikern Lummer i Västberlin pläderade för några veckor sedan i massmedia för att man skulle införa samma restriktioner som i Sverige. Västtysklands justitieminister svarade då genast att den västtyska grundlagen inte tillät sådana inskränkningar i asylrätten som Sverige vidtagit. Denna överenskommelse med Östtyskland har regeringen uppenbarligen strävat länge efter. Men inte förrän man skickade ner Anders Thunborg för att förhandla med myndigheterna gav ansträngningarna något resultat. Det gjordes strax efter att det stått klart att Anders Thunborg inte skulle få posten som FN:s flyktingkommissarie. I stället fick han uppdraget att resa till Östtyskland som antiflyktingkommissarie. För ett tag sedan lanserades en ny idé från arbetsmarknadsdepartementet: att företag som transporterade asylsökande som saknade visum och giltiga inresehandlingar skulle bötfällas. Detta förslag mötte en svidande kritik från de övriga partierna i riksdagen och många av remissinstanserna — inte minst från transportföretagen själva, som undanbad sig att tvingas överta invandrarverkets flyktingskapsprövning.

I stället skall transportföretag nu tvingas betala returresan för alla de asylsökande som blir avvisade inom två månader från sin ankomst. Med vetskap om att drygt 3 000 av 13 000 asylsökande blir direktavvisade, varav de flesta förmodligen inom denna tidrymd, kommer förslaget att medföra exakt samma sak som det tidigare, dvs. att flyktingpolitiken överförs på flygoch färjebolagens personal. Kan någon tro annat än att det kommer att medföra ett totalt stopp för spontanflyktingar? De övriga förslagen i den återuppståndna promemorian är väl värda att uppmärksammas. Temat är att flykt skall kriminaliseras i allt större utsträckning. Polisen skall få rätt att beslagta pass. Polisen skall också få rätt att ta fingeravtryck och att fotografera de asylsökande. Därvid är att notera att enligt den nuvarande ordningen är det polisen som förhör flyktingen, utifrån de kunskaper som man från polisens sida förvärvat på kurser om förhörsteknik när det gäller brottslingar. De som sedan bedöms kunna bli avvisade direkt sätts förmodligen som vanligt i förvar — kanske i arrest. Det skapas därför en bild av att regeringen uppenbarligen vill att asylsökande skall behandlas som bovar. Skillnaden mellan svenska brottslingar och asylsökande består dock i att brottslingarna åtminstone har rätt till en offentlig försvarare som slåss för deras rätt. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger: Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. Jag skulle vilja höra invandrarministern förklara hur det förhåller sig när det gäller överenstämmelsen mellan förslagen om att begränsa flyktingströmmen till Sverige å ena sidan och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna å andra sidan. Det är krisen i Mellanöstern som har åstadkommit de senaste årens ökade flyktingtryck i Europa. Svaret från Europas länder har varit att flyktvägarna skall täppas till. Informationen om de metoder som därvid tillämpas sprider sig från land till land, för alla bär på samma skräck. Man är nämligen rädd för att man skall tvingas ta emot fler flyktingar än man tror sig orka med. Jag tror att det är två felbedömningar som ligger bakom regeringens handlande: dels tror man på myten att Sverige är utsatt för en ständigt ökande flyktingström, som vi inte har resurser att ta emot, dels skulle svenskarna inte tåla att ta emot fler flyktingar än dem vi för tillfället tar emot. I annat fall skulle starka främlingsfientliga stämningar framkallas. För det första vill jag då framhålla att vi måste slå hål på myten om flyktingströmmen. Den något större siffra som redovisats för det senaste året när det gäller antalet asylsökande beror — bortsett från krigen i Mellanöstern till stor del på att totalsiffran över asylsökande sedan några år tillbaka även inkluderar barnen. Uppskattningsvis skulle antagligen antalet asylsökande, vilket nu uppgår till 13 000 eller något mer, minska med kanske 3 000 om barnen inte räknades med. Det är ingen avsevärd skillnad jämfört med föregående år. För det andra vill jag också nämna att vare sig det är 13 000 eller 10 000 asylsökande som varje år når fram till Sveriges gräns är det fråga om en oerhört liten mängd flyktingar. Sverige tar, enligt siffror från 1982, emot en flykting på 229 invånare. Men nästan alla världens flyktingar hamnar i tredje världen. Det lilla fattiga Somalia, för att nämna ett exempel, tar emot en flykting på var tionde invånare. I de fattigaste av jordens länder öppnar man således sina armar och tar emot grannländernas flyende familjer. Där är det inte tal om viseringstvång, fingeravtryck eller bötfällning av transportföretag. Det är en liten rännil av alla världens flyktingar som kommer till Europa. Av dessa kommer mindre än några promille till Sverige. Talet om den stora flyktingströmmen är alltså inte sant. Sedan vill jag säga något om en annan vanföreställning som man har. Det gäller den oro man hyser för att svenskar skulle vara främlingsfientliga eller att främlingsfientliga känslor skulle lockas fram av en alltför stor invandring av flyktingar. Denna oro är starkt överdriven. Många attitydundersökningar visar nämligen att toleransen gentemot invandrare har ökat med åren. Bl. a. diskrimineringsberedningen har gett belägg för detta. Det finns också utredningar som visar att biståndsviljan och solidariteten har förblivit stark genom åren. Den starka uppslutningen när det gäller vår nyaste folkrörelse, ”Rör inte min kompis”-rörelsen, tar slutligen död på föreställningen om svenskarnas utlänningshat. ”Rör inte min kompis”-rörelsen har fått ett fantastiskt gensvar inte minst här i riksdagen, där knappen med den utsträckta handen blänker på snart sagt varje kavajuppslag och klänningskrage. Enskilda människors solidaritet räcker nog till för fler flyktingar, och det gäller nog också våra resurser — om man nu kan anlägga sådana aspekter på flyktingpolitiken. Regeringen gör alltså en missbedömning när den söker hindra asylsökande från att nå fram till Sverige. Man tillåter ju, som sagt, en brutalisering av flyktingpolitiken, och man försöker behandla asylsökande som kriminella element. Den humanitära ådran i den svenska folksjälen är dock starkare än så. Den ådran skall vårdas — det gäller alltså att inte låta den krympa. Snarare än att försöka blidka eventuella främlingsfientliga element borde regeringen söka stöd hos de många människor som sympatiserar med grundtankarna i ”Rör inte min kompis”-rörelsen. Ett sådant handlande skulle visa på en värdigare målsättning för svensk flyktingpolitik. Folkpartiet anser att det är humanitära principer och internationell solidaritet som skall styra den svenska flyktingpolitiken — inte nationell egoism och inhumanitet. Vi kommer bestämt att avvisa alla förslag som syftar till att direkt försvåra för asylsökande att komma till Sverige. Vi kommer dessutom oförtröttligt att resa krav på bättre garantier för rättssäkerhet vid gränsen: ett juridiskt biträde för de asylsökande, en överflyttning av besluten från polisen till invandrarverket, ett införande av beslutsmotivering vid beslut i asylärenden, m.m. Till dessa saker återkommer vi senare i år i vår motion om flyktingpolitik. Vi är övertygade om att Sverige har råd att vara humant mot de tiotusentals människor som söker asyl i vårt land. Det är viktigt att bakom den anonyma statistiken om flyktingar i stället se varje enskild människas öde bakom siffrorna. Flyktingpolitik handlar om enskilda människors livsöden och deras barns framtid. Jag vill därför uppmana regeringen att dra tillbaka alla förslag som syftar till att hindra människor från att nå Sveriges gräns eller att på olika sätt behandla asylsökande som brottslingar. Regeringen måste också förbättra rättssäkerheten, så att det blir en större likhet inför lagen mellan svenskar och utlänningar. Jag vill till sist be den socialdemokratiska regeringen att inte misstro svenskarnas vilja till solidaritet. Det finns säkert en majoritet bakom kravet på mer humanitet i flyktingpolitiken. Låt detta också bli en politisk majoritet!

Herr talman! I genomsnitt går det 1 flykting på ca 300 invånare i Västeuropa, mot 1 på 30 i många u-länder. Flyktingproblemen ute i världen är så pass allvarliga och omfattande att det inte går att åstadkomma radikalt bättre lösningar utan att de rika länderna väsentligt ökar sitt ansvarstagande och utan att internationella överenskommelser kommer till stånd om en rättvisare ansvarsfördelning mellan länderna. De mest verksamma flyktinginsatserna gör Sverige ute i världen genom ekonomiskt stöd till FN:s flyktingkommissarie och till FN:s organisation för Palestinaflyktingar i Mellersta Östern samt direkt flyktingbistånd i Afrika, Asien och Latinamerika. Behovet av förstärkta insatser i alla dessa sammanhang är mycket stora, men det finns anledning att särskilt uppmärksamma FN:s flyktingkommissaries behov av bättre ekonomiskt, personellt och moraliskt stöd för att Kunna klara både akuta och långsiktiga behov. Ett utökat svenskt stöd bör därför ges hög prioritet. Då det gäller ansvarsfördelningen har vissa framsteg uppnåtts. Men de är helt otillräckliga. Norge har ökat sin flyktingkvot från några hundra till 1 200 flyktingar. Finland förbereder enligt uppgift att ta emot 150 kvotflyktingar, vilket är mycket blygsamt men ändå ett framsteg. De överläggningar som förekommit på europeisk nivå har inte gett några nämnvärda resultat. Det är angeläget att regeringen tar nya initiativ för att förstärka och samordna insatserna. En förutsättning för att Sverige skall vara framgångsrikt är, som fastslagits i ett tidigare riksdagsbeslut, att Sverige föregår med gott exempel i sin egen flyktingpolitik. Det är klart att en utlänning vid den svenska gränsen enligt gällande konvention och utlänningslag har rätt att söka asyl, även om vederbörande saknar pass eller visum. Överenskommelsen med DDR kan från denna utgångspunkt ifrågasättas. Av allt att döma har den lett till att flyktvägen till Sverige via DDR i det närmaste har stängts. Följden har också blivit att andra länder gjort liknande överenskommelser med DDR, som förra lördagen beslutat att hörsamma Västtysklands vädjan om ett stopp av flyktingtrafiken från Östtill Västtyskland. Däremot gäller inte beslutet Västberlin, därför att staden enligt DDR:s uppfattning inte är en del av Västtyskland. Mer än 20 000 flyktingar sökte asyli Västberlin förra året. Det är oroande att länder på detta sätt övervältrar ansvaret på andra. Då det gäller brister i möjligheter att söka asyl hänvisas ofta till möjligheten att bli kvotflykting. Regeringen föreslår inte någon utökning av flyktingkvoten, som under tio års tid omfattat ca 1 250 personer. Det är särskilt betänkligt att denna förhållandevis blygsamma flyktingkvot inte ens har uppfyllts under vissa år, exempelvis 1984, då endast 1 000 personer överfördes hit. Av invandrarverket har jag fått upplysningen att anledningen till detta varit att man haft alltför få sökande. Men detta måste i så fall bero på att informationen varit alltför dålig och att ansträngningarna att uppfylla kvoten genom uttagning varit otillräckliga. Det är viktigt att den beslutade flyktingkvoten verkligen utnyttjas. Om så inte sker bör de överskott som finns från ett tidigare år kunna utnyttjas under kommande år. Medel är avsatta för ändamålet, varför det inte borde vara svårt att genomföra en sådan ordning. Med hänsyn till de faktiska behoven ute i världen behövs en plan för en successiv utökning av flyktingkvoten till det dubbla. Men detta får inte ske på bekostnad av att 6 § avskaffas, som Gunnel Liljegren i dag har pläderat för. Jag noterar dock med en viss tillfredsställelse att, såvitt jag kunnat se, moderata samlingspartiet inte motionerat om detta i år. Ett stort antal flyktingar kan och vill ta sig hit på egen hand. För dem gäller att de som regel inte kan få sina asylsökningar prövade annat än vid ankomsten till Sverige. Det har uppgetts från invandrarverkets sida att visum kan ges informellt om någon tillförlitlig person här i Sverige vill ha hit någon som är förföljd. Frågan är om inte denna möjlighet borde formaliseras. Det bör utredas och prövas i vilken utsträckning visering kan beviljas för asylsökande. Det är klart att det finns många asylsökande som inte kan avvakta ett besked om visumansökan på grund av den trängande situation de befinner sig i. Det är inte sällan den alltför restriktiva tillämpningen av avvisningsbestämmelserna, främst av polismyndigheten i Trelleborg, har varit orsaken till att berättigad kritik har kunnat framföras. Men även andra myndigheter har intagit en alltför restriktiv hållning i tillämpningen av bestämmelserna om avvisning och utvisning. Det gäller bl.a. palestinier, tamiler, pakistanare och iranier. Man kan inte bortse ifrån att det förekommer missbruk av asylrätten. Det är ingenting nytt, utan har förekommit i alla tider. Det är ett intresse även för flyktingarna att missbruk beivras. Men detta får inte ske på ett sätt som kränker rätten att söka asyl och möjligheten att få den. Det är ett omistligt värde att upprätthålla en generös och human asylprövning. Det har ställts förbättrade handläggningsresurser till förfogande i asylärenden, men de är fortfarande otillräckliga. Invandrarverket begär 9,1 milj.kr. i extra anslag för innevarande budgetår. Anledningen är ökningen av antalet asylsökande, som är betydande, men inte större än vad den har varit under vissa tidigare perioder. Det måste upprepas att yrkade anslag för förbättrad handläggning leder till minst lika stora besparingar i vad gäller uppehälle, logi, m.m. till de asylsökande. Det är välkommet att åtgärder nu vidtas för att koncentrera asylutredningarna och söka genomföra dem på mottagningsförläggningarna. Men förkortningen av handläggningstiderna får inte innebära inskränkningar i rättssäkerheten eller en utökning av polisens befogenheter. Det är i stället så att förstärkning av rättssäkerheten är behövlig, främst i samband med avvisningsärenden och tagande i förvar, genom utökade möjligheter att få juridisk rådgivning och biträde. Det är bra att regeringen nu föreslår att överklagningsmöjlighet i överensstämmelse med gällande konvention skall finnas också i verkställighetsärenden samt att invandrarverket skall få möjlighet att ompröva sina egna beslut utan att överklagande sker. Generella tvångsoch sanktionsåtgärder som liknar det straffprocessuella förfarandet och som drabbar asylsökande får vi avstå ifrån då misstanke om brott inte föreligger. En person får aldrig behandlas som brottslig, därför att han söker asyl. Sådana åtgärder som att ta fingeravtryck av asylsökande eller att omhänderta pass under utredningstiden, utan att brottsmisstanke föreligger, är farliga ur integritetsoch rättssäkerhetssynpunkt. Det är angeläget att asylutredningen noggrant pröver alla dessa frågor och att dess förslag, som bör leda till förbättringar i fråga om handläggning och rättssäkerhet, ges hög prioritet då det gäller att genomföra en behövlig reform på området. Erfarenheterna då det gäller handläggningen av asylutredningar leder emellertid till att dessa bör skötas av civila organ och inte av polisen. Det naturliga är att statens invandrarverk självt svarar för utredningarna, eventuellt med hjälp av kommunala eller andra civila organ. Det är bara i samband med verkställighet då besluten inte kan genomföras på frivillig väg som polisens medverkan behövs. Ökade resurser föreslås i årets budgetproposition till kommunernas flyktingmottagningar. Alla kommuner bör medverka efter förmåga, så att ansvaret fördelas på ett rimligt sätt. Fem län har tagit emot färre flyktingar än vad som varit avtalat med invandrarverket. Övriga län har tagit emot fler flyktingar än som varit avtalat. Helsingforss län har fått en extra stor andel. Förra året var det totala antalet 5 429 mot avtalade 2 019. Nya stimulansåtgärder behövs för att uppnå en ökad spridning och ökad ansvarsfördelning vid mottagande av flyktingar. Det är en olägenhet att avtalen mellan SIV och kommunerna endast är ettåriga och fordrar en omständlig förhandlingsprocedur. Riksdagen bör uttala sig om kommunernas ansvar och betydelsen av att avtal på längre tid ingås. Herr talman! En rättvis och generös flyktingpolitik är internationell solidaritet omsatt i praktisk handling. Den har starkt stöd inom vårt land. Men det finns politiska och andra krafter som utnyttjar och spekulerar i invandraroch flyktingfientlighet, även om de söker dölja detta.

Herr talman! Det är inte obekant att det kommer en utlänningslagsproposition senare i vår, och flera av de frågor som Hans Göran Franck här berört är sådana som förhoppningsvis kommer att tas upp i den propositionen. Jag för min del har tänkt mig att motionera i de frågor som jag behandlat tidigare, bl.a. också 6 §, men jag vill vänta till dess att utlänningslagstiftningen ändå aktualiseras. Jag skulle emellertid vilja fråga: Tycker Hans Göran Franck som jurist att det är tillfredsställande att majoriteten av de flyktingar som tas emot i vårt land tas emot enligt en paragraf vars lydelse börjar med orden ”En utlänning, som inte är flykting men som ändå —--”. Det naturliga vore väl att de flesta togs emot enligt den flyktingparagraf som gäller i hela Europa i stort sett i enlighet med Gen&vekonventionen. Det pågår just nu en harmonisering via Europarådsöverläggningar och överläggningar inom Nordiska rådet av ländernas praxis i utlänningslagstiftningen. Vi moderater hoppas ganska mycket på dessa överläggningar.

Herr talman! Till Gunnel Liljegren vill jag säga att i den invandrarpolitiska kommittén och i den senare behandlingen här i riksdagen har bred enighet rått om att vi skall behålla 6 § i utlänningslagen. Detta betyder att de som har flyktingliknande skäl som är tungt vägande kan få kvarstanna här i landet. Det är viktigt att det finns en legal grund för denna rätt. Det är denna grund som moderaterna tidigare har velat avskaffa. Moderaterna har sagt att bestämmelsen om att man kan få stanna enbart på humanitära grunder skulle vara tillräcklig. Men om man vill uppnå samma syfte genom att avskaffa 6 § och i stället vill använda sig av en annan bestämmelse, är det obegripligt varför moderaterna gör så stor sak av detta. Anledningen är i själva verket att de vill minska antalet människor med flyktingliknande skäl som kommer hit. Moderaterna vill genomföra denna minskning genom att använda en bestämmelse som innehåller en hänvisning till humanitära grunder och enligt vilken det bara är skälighetsprövningar som avgör om de får stanna, dvs. detta kommer att bero på vem som sitter och bestämmer. Man kan då alltså inte hänvisa till en paragraf som föreskriver vissa skyldigheter och rättigheter. Det finns inte gehör för ett avskaffande av 6 §. Det är jag tillfreds med. Moderata samlingspartiet kommer i fortsättningen att möta oförändrat motstånd från vårt parti och förhoppningsvis även från andra partier här i kammaren. Till Maria Leissner vill jag endast säga att det är viktigt att det råder ett stort intresse kring dessa frågor. Vi har all anledning att inom våra resp. partier på allt sätt verka för att vi får en så progressiv flyktingpolitik som möjligt och att vi får en flyktingpolitik som tillgodoser krav på rättssäkerhet och rättstrygghet. Det skall vi fortsätta att verka för.
Herr talman! Hans Göran Franck säger att moderaterna tidigare har velat avskaffa 6 §. Det har tidigare i utlänningslagskommittén funnits en stor majoritet tvärs över partigränserna för att man skall avskaffa 6 §. Riksdagsmän som har medverkat där sitter fortfarande i denna kammare men har uppenbarligen ändrat åsikt. Hans Göran Franck uppehåller sig vid det antal flyktingar vi tar emot. Frågan är ju också vilka flyktingar vi tar emot — om det är flyktingar som har starka skäl eller svaga skäl. Ett upphävande av 6 § skulle förhoppningsvis inte medföra att vi tar emot ett mindre antal flyktingar. Däremot är det möjligt att flyktingar som har starkare skäl kunde föras över till Sverige.
Herr talman! Av de skäl som Hans Göran Franck nämnde bör man över huvud taget aldrig överväga att avskaffa 6 §. Avsikten med denna paragraf är att ge människor som är de facto-flyktingar möjlighet att stanna i Sverige även när 3 § inte är tillämplig. Däremot pekar Gunnel Liljegren på ett aktuellt problem, nämligen .
Repliken avser Hans Göran Francks anförande och inte Gunnel Liljegrens.
Herr talman! För att man skall få stanna i Sverige enligt 6 § krävs det, Gunnel Liljegren, att man kan åberopa tungt vägande skäl. 6 § är således inte av den karaktär som Gunnel Liljegren tycks föreställa sig. Jag vill även tillägga att det i ett flertal andra länder i Västeuropa finns bestämmelser av liknande slag. Det finns även länder som har en praxis som svarar emot den som finns i 6 §.

Jag sade tidigare att en förutsättning för att vi skall bli framgångsrika i dessa förhandlingar är att vi föregår med gott exempel. Skulle vi nu avskaffa 6 § skulle det uppfattas som att Sverige har slagit om när det gäller flyktingpolitiken. Det skulle betyda att våra partner i Västeuropa skulle kunna säga att om ni kan försämra er flyktingpolitik då kan vi också göra det. Det skulle vara mycket dåligt att göra så nu då det gäller att öka ansträngningarna för att sprida ansvarsfördelningen. En av de viktigaste frågorna nu är nämligen att ansvarsfördelningen måste spridas till ett större antal länder, och de måste ta ett ökat ansvar. Det är detta som jag har pläderat för i mitt första inlägg.

Herr talman! Den här allmänpolitiska debatten har innehållit många ämnen och många angelägna frågor. Men en av de allra viktigaste frågorna i en demokrati är ändå rättssäkerheten. Den är en förutsättning för en parlamentarisk demokrati. Rättssäkerhetens värden måste bevaras och ständigt hållas aktuella. Den här inledningen kan tyckas något högtravande. Men Sverige tillhör i dag ett av de länder i världen som har det högsta skattetrycket. När skattetrycket stiger finns det många som gör försök att komma undan en del av skatterna. För att hålla efter dessa tar samhället till den ena lagen efter den andra för att utöka sin kontrollapparat och göra det möjligt att hitta skattesmitare. På det sättet har vi fått bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen, angiverilagen m.fl. lagar. Vi har också fått ett skattesystem som är så komplicerat att vi inte riktigt hittar bra lagregler att fånga in alla som försöker minska sina skatter genom någon typ av kringgående. Då tar samhället till generalklausuler och andra kautschukartade bestämmelser för att fylla ut luckorna. Rättssäkerhetsfrågor såsom förutsebarhet, personlig integritet och likhet inför lagen får ge vika för effektivitet. Kontrollapparaten förstärks på bekostnad av den enskilde individens rättstrygghet. Den senaste tiden har det i pressen förekommit en del fall som visar på att kontrollapparaten skördar offer. Offren är de enskilda människorna. Nyligen har massmedia skrivit om tre företagare i Halland som blev misstänkta för skattebedrägerier. Förundersökningen angående dessa brott pågick i sju år. Under den tiden gick deras företag i konkurs och företagets 80 anställda friställdes. Företagarna själva drabbades av personliga tragedier såsom skilsmässor, depressioner, självmordsförsök och ekonomisk ruin. Åklagaren åtalade så småningom företagarna. I den efterföljande processen frikändes dessa. Eftersom företagarna ej blev fällda för några brott har samhällets kontrollapparat skördat onödiga offer. De rent personliga tragedierna går förmodligen aldrig att reparera och dessutom har dessa människor svårt att ordna sin försörjning, eftersom de är ekonomiskt krossade. I det läget vore det naturligt att staten betalade skadestånd för den skada som åsamkats företagarna. Men så är inte fallet. Enligt skadeståndslagens regler krävs för att staten skall bli skadeståndsskyldig att någon befattningshavare —i detta fall åklagaren — förfarit felaktigt. Eftersom åklagare enligt rättegångsbalkens regler skall inleda förundersökning så snart det på grund av angivelser eller av annat skäl finns anledning anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, kan man med all sannolikhet dra den slutsatsen att åklagaren i det fall jag refererat inte handlagt ärendet så att skadeståndsskyldighet föreligger. Samhället har med sin kontrollapparat krossat dessa människor, och trots att domstolen frikänt dem lämnas de av staten utan återupprättelse. Den fråga man då måste ställa sig blir: Omfattas dessa människor av rättssäkerhet? Ingenting ursäktar skattebrott. Men ansvar och skuld åvilar också dem som skapat högskattesamhället och dess fiskala lagar för att jaga skattesmitare. I processer mot enskilda människor där samhället ej förmår visa att brott verkligen föreligger bör staten ha en skyldighet att ersätta dessa för förlorade försörjningsmöjligheter och lidande. Herr talman! Skattesystemet har blivit så komplext att många människor är oförmögna att beräkna eller kontrollera sin skatt. Skattebetalarna blir på så sätt utlämnade till skattemyndigheterna. Svårigheterna att förstå skattereglerna leder också lätt till att personer utan uppsåt bryter mot reglerna. Dessutom kan konstateras att uttolkarna av vår skattelagstiftning också har svårigheter att förstå reglerna och skapa enhetlig praxis. Målen är många där taxeringsnämnd, länsrätt och kammarrätt kommer till olika resultat. Men det är inte nog med att de kommer till olika resultat. I vissa fall tolkas skattereglerna så, att de dessutom ger orimliga resultat. Ett av flera exempel på detta är Birger Åström i Norrbotten. Inför Stålverk 80-expansionen ville kommunen köpa mark av honom. Eftersom han drev rörelse med grustäkt och krossanläggning ville han inte sälja sin mark. Under hot om expropriation var han ändå tvungen att sälja marken. I samband med detta tog han kontakt med skatteavdelningen på länsstyrelsen och frågade vad reavinstskatten skulle bli om han sålde marken på de premisser som var aktuella. Han fick då besked om att det inte skulle bli någon reavinstskatt. Överlåtelsen genomfördes. Taxeringsnämnden ålade honom ingen reavinstskatt. En taxeringsintendent — i form av ett allmänt ombud — klagade till länsrätten. Länsrätten ålade då Birger Åström att betala reavinstskatt plus avgifter som sammanlagt översteg vad han erhållit i köpeskilling. Kammarrätten i sin tur undanröjde reavinstbeskattningen. Regeringsrätten återförvisade på olika grunder målet till länsrätten. Målet vandrar nu för andra gången genom instansordningarna. Länsrätten dömde ut en måttlig reavinstskatt. Kammarrätten, som förra gången inte ålade Åström någon reavinstskatt alls, utdömde denna gång reavinstskatt plus avgifter till en summa som översteg köpeskillingen. Regeringsrätten har ännu ej tagit upp målet. Med andra ord: Läget i dag är att denna person sedan 1974, alltså under tolv år, har hållit på och processat med staten om skatt. Den sista domen ålägger honom att betala mer i skatt och avgifter än han har fått i köpeskilling. Förutom att staten konfiskerat hela köpeskillingen har Åström under perioden på det belopp han processat om fått betala över 700 000 kr. i förmögenhetsskatt och omkring 300 000 kr. i försvararoch expertkostnader. Frågan är: Omfattas denna person av vår rättssäkerhet? När riksdagen beslutade om reavinstbeskattningen var inte avsikten att människor som ej begått brott skulle vara tvungna att betala hela sin köpeskilling till staten. Ändå dömer domstolarna på detta sätt. Lagstiftningen ger inte domstolarna den möjlighet de behöver för att åstadkomma något så när rimliga domar. Lojaliteten mot skattesystemet kan i längden upprätthållas endast om medborgarna upplever sig förnuftigt och rättvist behandlade. För detta krävs en balans i bedömningen av vad som är till fördel för medborgarna och vad som är till fördel för staten. Generella bedömningsnormer som enbart gynnar staten leder ofelbart till bristande lojalitet och bristande tilltro till systemet. Det finns därför med vårt nuvarande skattesystems komplexitet starka skäl för att införa en omvänd generalklausul. En sådan bör förhindra att skattskyldiga av myndigheterna behandlas på ett sätt som inte kan anses stå i överensstämmelse med intentionerna bakom en viss lagstiftning, exempelvis att ålägga personer en icke avsedd beskattning. Denna omvända generalklausul skulle således bli en positiv lag för den enskilda individen. Rättssäkerhet måste innebära att myndigheterna ständigt arbetar med insikten att de är till för allmänheten och inte tvärtom. Statens ambitioner att beivra brott och att kontrollera efterföljden av lagar kan inte få leda till att enskilda personer ställs utanför rättssäkerheten. För folkpartiet är det en självklarhet att samhället har ett medansvar för de enskilda individerna och att alla innefattas i ett aktivt stöd och får skydd då det gäller rättssäkerheten.

Herr talman! Tre ungdomar, en flicka och två pojkar, åker in till stan en lördagkväll och går på bio. Innan de far hem igen tar de en promenad runt torget. De är nyktra och uppträder inte störande. En berusad man går fram emot dem, och utan någon som helst anledning riktar han helt överraskande ett knytnävsslag mot den ene ynglingen. Denne reser sig upp men blir omedelbart nedslagen igen. Då rusar en av kamraterna till och frågar: Vad gör du? Mer hinner han inte säga förrän det smäller igen. På vingliga ben försvinner mannen. Kvar finns två blödande, sönderslagna pojkar och en förskrämd flicka. Det här inträffade nyligen i en stad i Skaraborg. Mamman till två av ungdomarna frågar med all rätt: Vart är vi på väg? Skall våldet helt ta över? Det måste vara något fel på samhället när våldet bara ökar. I en förort rånades en närbutik. Rånaren kom undan med 100 000 kr. Det var det sextonde väpnade rånet i Helsingfors hittills i år. Det är 16 butiksägare eller anställda som ställs öga mot öga med beväpnade rånare. På ett år — under 1984 — fördubblades rånen i Helsingfors. Förra året fick 450 skolbarn i Helsingfors föras till akutmottagningen sedan de skadats allvarligt i skolan. Barnen använder grymma metoder med karateslag och livsfarliga sparkar riktade mot huvud och underliv. Våldet i skolorna ökar och går allt längre ner i åldrarna. Tendensen är densamma över hela landet. På Söder i Helsingfors knuffades en 80-årig kvinna omkull och rånades på 300 kr. Överfallet skedde mitt på dagen. Kvinnan fick bäckenoch handledsfrakturer. Det var bara några axplock av de senaste dagarnas brottsnotiser, händelser som lett till fysiska och psykiska skador, medfört rädsla, oro och förtvivlan. Många brottsoffer får men för livet. Brottsutvecklingen i vårt svenska samhälle är oroande. Sedan 1974 har exempelvis våldsbrotten ökat med 55 96. Jämfört med början av 1970-talet har bostadsinbrotten mer än fördubblats. Nästan hälften av brotten 1985 har rapporterats i de tre storstadsområdena. Koncentrationen av brottsligheten till dessa områden gäller i särskilt hög grad många av de allvarligare brotten såsom mord, dråpförsök, våldtäkt och rån. Hur ser då regeringen på denna ständigt ökande brottslighet, som drabbar enskilda personer oerhört hårt? Även om justitieministern också erkänner att antalet anmälda brott ökat, understryker han att några alarmerande förändringar inte ägt rum. En försiktig tolkning av ministerns uttalande vad gäller brottsutvecklingen tyder på att regeringen accepterar en viss årlig ökning även i framtiden. Centerpartiet kan inte acceptera ett sådant synsätt. Enligt vår uppfattning är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter att förhindra brott. Samhällsinsatserna skall dimensioneras så att den negativa trenden kan brytas. När det gäller våldsbrott kan vi konstatera att våldet på gator och andra allmänna platser har både ökat och förråats. Människor har rätt att kräva insatser för att bryta utvecklingen och att kräva ett samhälle där människor kan vistas på allmän plats utan att känna rädsla för överfall eller rån. Samhällets våldsbekämpande arbete är beroende av insatser från såväl polisen som domstolar och allmänhet. Vi måste med kraft markera att våldshandlingar inte kan accepteras. Straffen för våldsbrott skall vara avpassade så att de avskräcker. Det förslag som fängelsestraffkommitténs majoritet nyligen presenterade är i det här sammanhanget, som vi ser det, helt oacceptabelt. Vi kan inte medverka till att samhällets sanktioner på våldsbrott mildras till den grad att vissa våldsbrott i framtiden närmast ursäktas. Misshandel, vare sig den rubriceras som grov eller ej, är ett allvarligt övergrepp mot den misshandlades personliga integritet. Våldsinslaget som sådant snarare än resultatet av våldet i varje enskilt fall skall leda till ett kännbart straff. Tillgreppsbrotten riktar sig i ökad omfattning direkt mot enskilda människor. De som förlorar ägodelar och tillhörigheter genom lägenhetsinbrott drabbas inte bara av en ekonomisk förlust. Ofta är ägodelarna oersättliga för den bestulne. Därtill kommer känslan av att privatlivet kränks. Särskilt tydligt framstår det när inbrottet kombineras med skadegörelse. För de flesta människor som utsätts för lägenhetsinbrott leder tillgreppet till ekonomiska förluster för bostadsinnehavaren. Samhället har en moralisk skyldighet att i rimlig omfattning ersätta skada som uppkommer för enskilda. När en människa, trots vidtagna normala försiktighetsmått, utsätts för skada som inte ersätts av försäkring, bör samhället kunna träda in i ökad omfattning. Brottsskadelagens nuvarande utformning och tillämpning bör omprövas. Syftet med omprövningen skall vara att vidga möjligheterna till skälig ersättning för enskilda skadelidande. Våldsoffer behöver stöd och hjälp på ett helt annat sätt än hittills. Människor drabbas olika hårt. De kan försättas i chocktillstånd. Många offer får långsiktiga psykiska men av övergreppen. För en del leder det till en rädsla för att aktivt delta i vardagslivet eller till en ständig misstänksamhet mot okända. Varje person som är ett offer för våldshandlingar har en absolut rätt att få skydd, hjälp och stöd. Polisen och sjukvården är de myndigheter som naturligt kommer i kontakt med våldsoffer. Ansvaret för att riktiga hjälpinsatser skall komma till stånd måste åvila dem. Polisen behöver kunskaper om vilka vårdmöjligheter som står till buds för offren, samtidigt som sjukvårdshuvudmännen måste uppmärksammas på det vårdbehov som våldsoffer har. Utbildning i omhändertagande av våldsoffer skall vara en del av den grundläggande polisutbildningen. I en motion från centerpartiet har vi föreslagit att vi skulle starta en kampanj, en verklig folkkampanj, för ett våldsfritt och människovärdigt samhälle. På så sätt skulle vi kunna lyfta fram frågan i ljuset och få till stånd en attitydförändring, så att människor tar avstånd från våldet varhelst det uppträder. Vi behöver en landsomfattande kampanj i vilken såväl statliga organ, landsting och kommuner som fackliga och ideella organisationer samverkar. Den bör komma till stånd snarast. Antalet utbildningsplatser på polishögskolan har minskat kraftigt sedan den socialdemokratiska regeringens tillträde 1982. Den för budgetåret 1986/87 föreslagna intagningen om 150 aspiranter motsvarar inte ens tillnärmelsevis den årliga avgången. Personalsituationen inom polisorganisationen kommer att förvärras under de närmaste åren, även om polisutbildningen kraftigt byggs ut framöver. Från centerpartiets sida har vi föreslagit en Centerpartiet anser att den framtida inriktningen på det rättsvårdande arbetet måste utgå ifrån att alla människor skall garanteras rättssäkerhet och trygghet. Samhällets uppgift är att tydligt visa att övergrepp mot människor inte tolereras. det gäller såväl övergrepp riktade mot människors liv och hälsa som övergrepp riktade mot enskildas egendom. Brottsbekämpandet under de senaste åren har varit riktat mot vissa brottstyper, medan insatser för att bekämpa den traditionella brottsligheten har fått stå tillbaka. Självklart skall arbetet för att bekämpa t.ex. ekonomisk brottslighet och narkotikabrottslighet fortsätta. Men det får inte innebära att insatserna för att bekämpa våldsbrottslighet och traditionell brottslighet blir eftersatta. Om inte samhället tydligt visar att alla övergrepp mot enskilda personer kommer att beivras, kan det leda till att allmänhetens tilltro till rättssystemet skadas. För en enskild person är det lika angeläget att polisen och domstolarna har möjligheter att bekämpa lägenhetsinbrott och andra tillgreppsbrott som att samhället kan skyddas för en allvarlig brottslig verksamhet. När människor känner att de kan påräkna samhällets skydd är de beredda att själva delta i det rättsvårdande arbetet. Enligt centerpartiets uppfattning råder ett direkt samband mellan människors vilja att medverka i brottsbekämpning och deras tilltro till rättssystemets möjligheter att garantera säkerhet och trygghet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till dels en minskning av de svenska utsläppen till Östersjön, dels en internationell räddningsplan för Östersjön där samtliga Östersjöstater deltar. Jag delar Pär Granstedts oro inför utvecklingen av Östersjöns miljö. I denna vecka kommer ett möte inom ramen för konventionen om skydd för Östersjöområdets marina miljö, den s.k. Helsingforskonventionen, att behandla en utvärdering av miljötillståndet i Östersjön. I utvärderingen påvisas bl.a. att det under perioden 1980-1985 uppträtt tydliga tecken på övergödning av Östersjön. Svavelväte förekommer nu i större omfattning än tidigare. Jag vill erinra om de betydande satsningar som under efterkrigstiden gjorts för att förbättra vår vattenmiljö. Det finns många exempel på hur vi nedbringat utsläppen direkt och indirekt till Östersjön. Åtskilliga miljoner kronor har t.ex. investerats i avloppsreningsverk. Svensk cellulosaindustri har kraftigt skurit ner sina utsläpp. Inom Helsingforskonventionens ram har Sverige aktivt medverkat i ett samarbete som syftar till att alla strandstaterna vidtar utsläppsbegränsande åtgärder. Nästan alla åtgärder för att skydda vår miljö påverkar direkt eller indirekt Östersjöns miljö, eftersom de flesta föroreningar förr eller senare hamnar i havet. De åtgärder som vidtagits och fortlöpande vidtas kan sägas ha karaktären av en räddningsplan för Östersjön. Det är emellertid nödvändigt med fortsatt stora ansträngningar för att förbättra miljön i Östersjön. Därvid krävs både nationella insatser och sådana åtgärder som behöver behandlas tillsammans med andra Östersjöstater.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde interpellationen var just den utvärdering av miljösituationen i Östersjön som nu tydligen kommer att behandlas i ett möte om en vecka och som ju statsrådet hänvisade till i sitt svar. Den här utvärderingen är mycket oroväckande, för den visar att miljösituationen i Östersjön stadigt försämras. De områden som i praktiken är döda, där det alltså inte finns syre och inga fiskar eller andra varelser kan leva, sprider sig. Det är inte längre bara de stora djupen som på det här viset blivit helt livlösa, utan det är också mycket grundare områden. Vi kan se fram emot, om ingenting någorlunda radikalt görs, en utveckling där större och större delar av Östersjön helt enkelt blir dött hav. Det finns exempel i andra delar av världen där stora insjöar och t.o.m. innanhav mer eller mindre är sterila. Men tanken att vårt eget hav, Östersjön, till stora delar skulle bli ett sådant sterilt hav är skrämmande. Det är skrämmande ur ekonomisk synpunkt, eftersom vi har en viktig fiskenäring i Östersjön. Det är skrämmande med hänsyn till Östersjöns stora betydelse ur rekreationssynpunkt för miljoner svenskar och andra. Det är naturligtvis dessutom ur allmän ekologisk synpunkt någonting helt oacceptabelt. Mot bakgrund av den pågående försämringen av situationen i Östersjön är jaglitet förvånad över att statsrådet Carlsson ägnade så mycket av sitt svar åt att tala om vad som redan har gjorts. Jag vet naturligtvis att man har byggt ut avloppsreningen här i landet och att man har skärpt kraven på rening av utsläpp från industrier osv. Det är riktigt, och det är bra alltsammans. Men vi ser ju att det är otillräckligt. Det räcker inte till att förbättra Östersjöns status. Det är t.o.m. så att de åtgärder som har vidtagits inte räcker för att hålla den miljöförstörelse som redan har skett på konstant nivå. Trots de åtgärder som Ingvar Carlsson pekar på och som är väl kända, försämras miljösituationen i Östersjön i ganska rask takt. Det innebär att det som har gjorts hittills är alldeles otillräckligt. Det behövs mycket mera kraftfulla insatser från svensk sida och inte minst internationellt för att få ner utsläppen. Något som är en stor brist är att de kommunala avloppsreningsverken, som har byggts ut i så rask takt, ofta inte har någon kvävereduktion. Det innebär att kväveutsläppen är betydande, och kväve är ju en stor bov, framför allt när det gäller övergödningen av Östersjön. Dessutom måste vi komma med åtgärder mot industrins utsläpp, även sådana som går ut i luften och så småningom återförs till vattnet, urlakningen från jordbruksjordar, bilismen, som är en viktig föroreningskälla, osv. I min interpellation frågade jag vilka initiativ regeringen var beredd att ta för att dels komma betydligt längre när det gäller svenska utsläpp än vad vi har gjort i dag, dels få till stånd en internationellt förankrad räddningsplan för Östersjön. Statsrådet säger: ”De åtgärder som vidtagits och fortlöpande vidtas kan sägas ha karaktären av en räddningsplan för Östersjön.” Det låter ju bra, om det inte var för det som jag redan konstaterat, nämligen att det som sker är helt otillräckligt. Det är inte någon räddningsplan om resultatet är att större och större delar av Östersjön blir utan liv. Vad är det för en räddningsplan? Östersjön räddas ju inte, i varje fall inte med de åtgärder som vidtagits hittills. Om svaret är nej, då är frågan: Vilka initiativ är regeringen beredd att ta, nationellt här i Sverige och internationellt, bl.a. inom Östersjökommissionens ram? Det utvärderingsmöte som skall ske om Östersjöns miljösituation och som nämns i svaret vore ju ett utmärkt tillfälle att försöka få till stånd den mera radikala och långtgående räddningsplan för att stoppa övergödningen och förgiftningen av Östersjön som jag har efterlyst i min interpellation.

Herr talman! På Pär Granstedts konkreta fråga, om vidtagna åtgärder är tillräckliga, är svaret nej. Om de hade varit tillräckliga skulle svaret ha haft en annan utformning. Jag vill erinra om att jag för kort tid sedan hade en överläggning om denna fråga med min finske kollega. Om några veckor kommer den polske miljöministern på officiellt besök i Sverige, då vi kommer att diskutera den här frågan. Jag tog nyligen ett beslut, som från olika håll har blivit kritiserat. Det gällde Garpenberg, som är en av de orter som har den allvarligaste urlakningen av farliga ämnen via Dalälven ut i Östersjön. Det innehöll mycket hårda miljökrav. Vi har tagit ett beslut om halvering av kemikalieoch giftanvändningen i jordbruket, som har blivit kritiserat. Detta spelar en väldig roll för Östersjöns situation. Vi har lagt på en avgift på handelsgödseln för att minska bruket av handelsgödsel inom jordbruket. Jag ser fram mot ett samarbete med Pär Granstedt och hans partivänner på den punkten. Jag kommer att ha mycket nära kontakt med berörda länsstyrelser och självfallet också med den ansvariga myndigheten, naturvårdsverket, för att vi tillsammans skall kunna diskutera oss fram till lösningar. Som jag sade i mitt interpellationssvar kommer Östersjöstaterna redan denna vecka att träffas och diskutera de senast framkomna uppgifterna om problemen i Östersjön. Det är alltså inte på något sätt så att vi tar lätt på dessa uppgifter. Samtidigt bör det dock i sanningens namn sägas att vi inte exakt vet vilka samband som kan finnas mellan utsläppen från industrin och från jordbruket liksom inte heller vilken roll utsläppen från våra kommunikationsmedel, främst bilarna, kan spela i detta sammanhang. Därför försöker vi samtidigt som konkreta åtgärder diskuteras givetvis också förbättra våra kunskaper och därmed lägga grunden för de långsiktiga åtgärderna. Det här handlar ju om effekter i stor skala på Östersjön, men tyvärr också på vattnen utanför den svenska västkusten.

Herr talman! Jag har försökt att litet grand beskriva det här problemets storlek. Det handlar alltså om en fortgående ”avdödning” av stora delar av Östersjön. Jag tror att det är mycket viktigt att man skapar en stämning bland alla Östersjöns strandstater att det krävs mycket långtgående, snara och radikala åtgärder för att staterna inte skall komma att förenas av ett till stora delar dött hav. Jag har efterlyst en räddningsplan i detta sammanhang. Statsrådet säger att det som redan görs och det som är på gång ingår i en räddningsplan. När man ser att detta inte har någon som helst verkan för att rädda Östersjön blir man dock litet bekymrad. Statsrådet hänvisar till skärpta reningskrav i ett enskilt fall, nämligen i Garpenberg. Dessa krav tycker jag är bra, men det är ju trots allt fråga om en punktinsats. Ingvar Carlsson hänvisar också till att man infört en avgift på handelsgödsel. Man bör kanske tillägga att det krävdes insatser från den samlade oppositionen här i riksdagen för att de från denna avgift influtna medlen skulle få användas till vad som naturligtvis behövs för att råda bot på de miljöproblem som jordbruket kan alstra, nämligen forskning, rådgivning och andra åtgärder för att stimulera mera miljövänliga jordbruksmetoder. Vad regeringen ville göra var bara att återigen lägga på ytterligare ekonomiska bördor på jordbruket, fortsätta att driva den prispressningspolitik som har resulterat i exempelvis krav på hårdare rationaliseringar och en ökad användning av handelsgödsel och andra kemikalier. Regeringens åtgärd var som isolerad företeelse bara en ytterligare prispress som skulle ha kunnat förvärra situationen. Det var alltså först i och med vår medverkan som användningen av pengarna kunde få en positiv effekt. Men det handlar trots allt inte om den här typen av punktinsatser, utan det skulle behövas ett övergripande och samordnande program, med svenska och internationella insatser. Min fråga kvarstår tyvärr obesvarad: Är regeringen beredd att ta initiativ till ett internationellt samordnat program för att rädda Östersjön?
Herr talman! Varför tror Pär Granstedt att vi skall ha mötet med samtliga Östersjöstater denna vecka? Det är inte en syjunta eller någon allmän trivselklubb som sammanträder, utan representanter för alla berörda länder, som har till uppgift att konstatera de risker som finns och lägga fram förslag till åtgärder. Om Pär Granstedt har några konkreta förslag, är jag beredd att se till att de tillförs den svenska delegationen. Vi är intresserade av samarbete på denna punkt, eftersom det är en viktig och angelägen fråga. Jag har, med en rad konkreta exempel, visat att regeringen fortlöpande vidtar åtgärder för att rädda Östersjön. Vi gör det därför att vi anser det vara en av de mest angelägna målsättningar som vi kan ha för svensk miljöpolitik.
Herr talman! Under årens lopp har också jag haft förmånen att delta i en hel del internationella överläggningar. Det är naturligtvis sant att det inte är fråga om några syjuntor eller trivselklubbar, men det förekommer att resultaten från internationella överläggningar t.o.m. är mindre konkreta än dem från syjuntor, som i allmänhet brukar resultera i åtminstone en del textilalster. Det faktum att ett antal företrädare för olika länder träffas för att diskutera en rapport är inte alls någon garanti för att man verkligen får till stånd ett internationellt samordnat program av det slag som jag har efterlyst. Jag har under ett antal repliker i denna debatt försökt att få ett besked från statsrådet om huruvida den svenska regeringen är beredd att ta initiativ för att få till stånd ett internationellt samordnat program. Jag har inte erhållit något klart besked. Statsrådet har inte sagt: Jo, vi skall ta ett sådant initiativ. Med utgångspunkt i det nyligen presenterade ganska alarmerande materialet skall vi kräva att alla Östersjöstater går samman och ställer hårda krav på effektiv rening och en begränsning av utsläppen, dvs. utformar en gemensam målsättning för hur vi skall minska utsläppen till Östersjön under de närmaste åren. Någon utfästelse från Ingvar Carlsson om att Sverige skall ta ett sådant initiativ har jag alltså inte kunnat få. Frågan kvarstår därför: Är den svenska regeringen beredd att i den krissituation som nu håller på att utveckla sig ta initiativ till ett internationellt samordnat program för att rädda Östersjön?

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om följande: 2. Vilka föreskrifter avser statsrådet i avvaktan på ändringar i sekretesslagen lämna till berörda myndigheter om hur de bör agera i informationsfrågan när personer befaras ha blivit smittade? Göran Ericsson tar i sin interpellation upp frågor som berör behovet för personer i den HTLV-III-smittades närmaste omgivning att känna till smittan för att kunna skydda sig. Behovet av information till de personalkategorier som kommer i närkontakt med en HTLV-III-smittad framhålls särskilt. Vidare anser Göran Ericsson att sjukvårdshuvudmännen saknar resurser för informationsoch skyddsarbetet vad gäller de anhöriga till smittade. Den första frågan gäller vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka smittskyddsorganisationen i länet. Jag vill nämna att smittskyddskommittén i sitt betänkande Om smittskydd föreslagit att varje landsting skall ansvara för smittskyddet inom sitt område i samarbete med andra myndigheter som berörs av smittskyddet. Smittskyddet i smittskyddslagen skall enligt kommittén enbart gälla personinriktade åtgärder. Remissbehandlingen av smittskyddskommitténs betänkande har nyligen avslutats. Flertalet remissinstanser har varit positiva till utredningens förslag och ansett det naturligt att ansvaret för det personinriktade smittskyddet övergår till landstingen, där den medicinska kompetensen finns. Arbetet på den nya smittskyddslagen kommer att bedrivas skyndsamt. I det sammanhanget kommer naturligtvis också organisationen av det nya smittskyddet att närmare behandlas. Jag vill dock redan nu uttala min uppfattning att det är angeläget att en förstärkning av smittskyddsorganisationen kommer till stånd så snart som möjligt. Inom departementet överväger vi en rad åtgärder som förutsätter att smittskyddsläkaren får en mer offensiv roll i smittskyddsarbetet. När det gäller den andra frågan vill jag framhålla följande: Smittämnet HTLV-III överförs i huvudsak vid sexuella kontakter och vid blod-mot-blod-kontakter, främst genom förorenade injektionssprutor såsom när narkomaner använder gemensamma sprutor. Risken för smittspridning vid behandling med blod och blodprodukter inom hälsooch sjukvården är numera i allt väsentligt eliminerad. Sedan sommaren 1985 testas samtliga blodgivare i landet, och blodpreparat till blödarsjuka värmebehandlas. Socialstyrelsen har i sina föreskrifter om tillämpningen av smittskyddslagen på fall av HTLV-III-infektion behandlat frågan om behovet av information för personal inom hälsooch sjukvården som kommer i kontakt med HTLV-III-smittade personer. Av socialstyrelsens föreskrifter framgår att behandlande läkare skall informera den smittade om att denne vid besök inom hälsooch sjukvården och tandvården bör upplysa den som behandlar honom att risk för blodsmitta kan föreligga i samband med behandling. Av föreskrifterna framgår också att socialstyrelsen mot bakgrund av nuvarande kunskaper om hur smittämnet sprids ansett att det inte finns något behov av generella föreskrifter för att hindra HTLV-III-smittade personer att delta i visst slags arbete eller utbildning. Den behandlande läkaren bör dock vara uppmärksam på att det i det enskilda fallet kan finnas behov av föreskrifter för att hindra risken för smittspridning i samband med den smittades arbete. Medicinska experter anser således att risken är mycket liten för att smitta skall spridas till arbetskamrater och andra personer i den smittades närmaste omgivning. Såvitt man känner till finns inget fall av socialt överförd smitta. Vid aidsdelegationens senaste sammanträde i januari lämnade chefen för kriminalvårdsstyrelsen en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att förebygga spridning av HTLV-III-smitta inom kriminalvården. Han uppgav bl.a. att cheferna för de olika kriminalvårdsanstalterna underrättas i samband med intagningen om fall av HTLV-III-smitta. Vad gäller frågan om huruvida anhöriga till en HTLV-III-smittad skall underrättas om undersökningsresultatet vill jag framhålla följande: Som Göran Ericsson säkert känner till är sekretesskyddet för uppgifter om enskildas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden mycket starkt. Sekretessen i hälsooch sjukvårdsverksamheten regleras i första hand i 7 kap. 18§ sekretesslagen. Skyddet för sådana uppgifter gäller också i förhållande till anhöriga. Risken för smittspridning inom en familj bedöms som mycket liten. Som jag nyss konstaterade finns inget känt fall av socialt överförd smitta. I samband med tillämpningen av smittskyddslagens bestämmelser på HTLV-III-infektion har krav framställts från olika håll om lättnader i sekretessen. Smittskyddsläkarna har rapporterat att sekretesslagen i vissa situationer utgör ett hinder för dem i deras arbete. Inom socialdepartementet är vi medvetna om att sekretesslagstiftningen i vissa fall har inneburit att smittskyddsarbetet inte har kunnat bedrivas med den effektivitet som varit önskvärd. Lösningen på dessa problem är emellertid inte så enkel att man bara kan undanröja de sekretesshinder som finns. Det gäller här att göra en avvägning mellan å ena sidan skyddet av den enskildes integritet och å andra sidan samhällets behov av att skydda sig mot en livshotande sjukdom. Vi överväger för närvarande vilka åtgärder som bör vidtas i bl.a. sekretesshänseende. Frågan har också diskuterats i aidsdelegationen, där samtliga riksdagspartier numera är representerade.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret på min interpellation och dessutom poängtera att det är ett innehållsrikt och väl balanserat svar. I min interpellation har jag pekat på den svaga situation som smittskyddet för närvarande har. Jag medger att jag i förstone såg existerande resurstilldelning såsom det omedelbara problemet, i andra hand smittskyddsläkarens ställning. Jag tror att det är oerhört viktigt att smittskyddsläkarens roll alltmer stärks på det sätt som man tycks överväga inom departementet. Min följdfråga här blir då: Kommer smittskyddsläkarens verksamhet att utvecklas efter samma organisatoriska mönster som länsläkarorganisationen hade och som vi alla sörjer? När det gäller min andra fråga så inser jag denna frågas vidd och komplikation och hade egentligen inte väntat mig ett mer precist svar. Men frågan är viktig från många synpunkter. För den enskilde är det trygghet som i detta fall samhället skall stå för genom smittskyddsorganisationen. Vi är nu i en ny situation. HTLV-III-smitta kan överföras på flera olika sätt, en del mer socialt och etiskt acceptabla än andra. Om vi nu har socialtjänstemän, sjukvårdspersonal och poliser eller andra grupper som får kännedom om att händelser inträffat, där smittorisken är överhängande, hur skall de då agera mot den som förväntas ha blivit smittad, och hur skall smittskyddet i samhället agera gentemot den smittades anhöriga? Vilken attityd intar samhället mot de redan smittades anhöriga, som vi redan känner? Herr talman! Denna fråga är av utomordentligt stor betydelse för de människor som ovedersägligen blir och är att betrakta som högriskgrupper. Har samhället rätt att låta dem leva vidare i okunskap om den utsatta situation de befinner sig i? Från samhällets synpunkt gäller det att inte enbart identifiera dem som lider av sjukdomen utan också alla dem som bär på antikroppar och att kartlägga deras situation. I detta intresse ligger också att medverka med råd och samtal, så att de själva antar ett levnadssätt som minimerar fortsatt smittspridning. I denna ansträngning är naturligtvis skyddsintresset för tredje man utomordentligt viktigt. Statsrådet nämner åliggandet som HTLV-III-smittade personer har att upplysa personal inom hälsooch sjukvården om den smitta de bär på, så att personalen kan vidtaga lämpliga åtgärder för att undgå s.k. blodsmitta. Men visst klingar det en aning falskt, herr talman, att tandläkaren och tandsköterskan, läkaren och sjuksystern på läkarmottagningen skall ha denna kunskap om smittan hos en person, en smitta som vi i dag saknar behandling för, men att hustrun och barnen skall sväva i okunnighet om denna dramatiska situation i familjen. Det finns naturligtvis ingen logik i detta, och jag anar att också statsrådet intar den ståndpunkten i frågan. Kruxet är hur detta i praktiken skall ordnas. Herr talman! Sammanfattningsvis kan man påstå att HTLV-III-smittan skapat en rad svåra problem, som både samhället och enskilda människor ställts inför. Vi är i vårt land långt framme i arbetet att hindra smittspridning och ta hand om dem som drabbats. Enligt min mening skall vi ta vara på den enighet som råder och på det sättet skapa en debattnivå och information som mer lugnar än oroar. Vi är långt framme även på det området, och låt mig få önska statsrådet lycka till i det arbete som pågår inom departementet.

Herr talman! Socialutskottet inleder i morgon behandlingen av de motioner som handlar om aids. Det rör sig om 14 motioner. Redan antalet visar att detta är en fråga som tilldrar sig stort intresse. Eftersom det också rör sig om ett nytt och i många avseenden svåröverskådligt problem, kommer utskottet att ge aidsfrågan en grundlig behandling, bl.a. med hjälp av inbjudna experter. I den partimotion som väckts av folkpartiet har vi framfört kritik av regeringen på två punkter. Vi menar för det första att regeringen har valt en olycklig form för att leda arbetet mot aids, en form som inte möjliggör tillräckligt kraftfulla insatser. Vi menar för det andra att regeringen har begärt otillräckliga resurser för den offensiv som är nödvändig. Dessa synpunkter har utlöst vissa reaktioner från regeringens sida. Folkpartiet, centern och vpk har inbjudits att delta i den särskilda arbetsgrupp, aidsdelegationen, som svarar för samordning och kontakter i frågan. Därefter har fru Sigurdsen förklarat att vår kritik mot resurstilldelningen måste bygga på ett missförstånd, eftersom de 5 miljoner som begärs i årets budget är ett förslagsanslag som, om så erfordras, får överskridas. Det är bra att aidsdelegationen har fått ett bredare parlamentariskt inslag. Men låt mig, för att förebygga varje form av missförstånd, slå fast att det inte rubbar vår kritik mot regeringens hantering av aidsproblemet. Det var inte bristen på folkpartister i aidsdelegationen som vi vände oss mot i motionen utan bristen på handlingskraft och beslutsamhet. I det avseendet anser vi fortfarande att det råder brister. Att förslagsanslaget vid behov får överskridas utgör faktiskt ingen riktig poäng. Den springande punkten är ju vad regeringen planerar att göra. Det är där som det brister. Planerna är helt enkelt alltför beskedliga, de står helt enkelt inte i proportion till problemets allvar och omfång. Som Göran Ericsson sade innebär aidsproblemet att vi ställs inför ett mycket stort antal svåra politiska problem som kräver noggranna överväganden. Det är också utomordentligt brådskande att någonting görs. Problemen kräver en kraftsamling: det gäller att mycket snart ta itu med ett stort antal politiska frågor. För att ta ett exempel vill jag nämna informationen, som ju utgör en oerhört komplicerad sida av problemet och som också berörs i interpellationen. Jag tror att vi i det svenska samhället egentligen aldrig har stått inför ett liknande informationsproblem. Möjligen kan man jämföra detta problem med de problem som vi ställdes inför vid övergången till högertrafik. I det här sammanhanget gäller det att under stor tidspress nå ut till alla människor i Sverige och att ge dem adekvata kunskaper om ett nytt allvarligt hot mot folkhälsan. Det räcker inte att enbart nå de s.k. riskgrupperna utan många fler måste nås. Vi måste nå fram till de kända smittbärarna, smittbärare som vet att de bär på smitta. Vi måste ge dem stöd och hjälp på många olika sätt. Vi måste också hjälpa dem att leva så, att de kan undvika att föra smittan vidare. Vi måste också nå fram till de människor som inte vet med sig att de är smittade. Vi måste hjälpa dem, så att de blir motiverade att underkasta sig prover. Det gäller ju att få större klarhet om smittans utbredning. Vidare måste vi nå fram till de människor som löper den största risken att bli smittade. Vi måste alltså nå fram till en mängd människor inom olika yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med andra människors blod. Dessutom måste vi se till att fördomarna och missförstånden skingras när det gäller smittspridningen. Det är djupt olyckligt att aids ibland beskrivs som vår tids pest. Pesten är en snabbverkande sjukdom, medan aids är en sjukdom som utvecklas mycket långsamt. Aids sprids också på ett helt annat sätt än pesten gör. Normala kontakter med HTLV-III-smittade är, som fru Sigurdsen sade, inte farliga såvitt nu är känt. Mycket återstår dock att göra när det gäller att skingra de missförstånd som har spritts och som fortfarande råder. Man behöver bara öppna en tidning för att konstatera att kunskaperna fortfarande är mycket bristfälliga, att oron är mycket stor och att denna oro i stor utsträckning är obefogad. Men samtidigt finns det också en sorglöshet hos andra grupper som är farlig. Informationsproblemet är alltså utomordentligt stort. Jag är fullt medveten om att insatser har gjorts för att få ut information på detta område. Det finns broschyrer på apoteken. Det finns broschyrer avsedda för ungdomar som reser utomlands. Ute i länen har man gjort sammandragningar i syfte att informera en hel del befattningshavare om sjukdomen aids. Man har också gett information i TV. Insatser har även gjorts via RFSL, RFSU och andra instanser. Men det man har gjort utgör ändå bara en bråkdel av det som behöver göras. Enligt vår uppfattning krävs det en radikalt mer omfattande informationskampanj och radikalt större ansträngningar för att nå det erforderliga målet. Det är mot den bakgrunden som vi i vår motion har föreslagit att satsningen på detta område bör vara avsevärt mer omfattande än vad regeringen planerar. Liksom Göran Ericsson vill också jag avsluta anförandet med att önska socialministern lycka till i detta arbete. Vi eftersträvar förvisso inte någon strid, utan vi söker nå fram till ett konstruktivt samarbete i syfte att bekämpa HTLV-III-viruset. Men när vi tycker att regeringen underskattar problemet och avsätter för små resurser, måste vi också få säga att vi har den uppfattningen.
Herr talman! På Göran Ericssons första direkta fråga kan jag naturligtvis inte ge något konkret svar, eftersom vi först nu, som jag sade, har fått in remissyttrandena över smittskyddsutredningen. Det är naturligt att vi tar del av de synpunkter som kommer fram där, innan vi formulerar förslag som sedan skall läggas fram för riksdagen i en proposition. Jag noterar att Göran Ericsson säger att vi bör ta vara på den enighet som råder. Jag tror inte att det råder någon som helst politisk oenighet om att det behövs kraftfulla insatser både lagtekniskt, resursmässigt, informationsmässigt osv., för att vi skall kunna hindra smittspridningen. Epidemin är redan här, men den uppgift som vi naturligtvis måste ta på oss är att se till att vi i möjligaste mån förhindrar smittspridningen. Till Daniel Tarschys vill jag säga att de 5 miljonerna, som han fortfarande kör med, är den summa som i budgeten explicit redovisas skall stå till aidsdelegationens förfogande. Om jag minns rätt är epidemianslaget, som alltså är ett förslagsanslag, 17 milj.kr. Det står naturligtvis folkpartiet fritt att göra partipolitik av detta, vilket jag menar att man försöker göra. Det finns all anledning för oss att här ha en samlad partipolitisk syn på hur vi skall komma till rätta med denna sjukdom, som är ett allvarligt hot mot vår folkhälsa. Jag hoppas att den handlingskraft som Daniel Tarschys saknar i regeringens arbete med denna fråga skall kunna förstärkas genom att Daniel Tarschys själv kommer att få delta i detta arbete.

Herr talman! Det vore nyttigt om socialministern ville motta synpunkter på behandlingen av aidsfrågan utan att uppfatta det så, att folkpartiet söker partipolitisk strid. Jag behandlade i mitt första inlägg informationsproblemet, och jag sade att jag tror att vi inte sedan högertrafikomröstningen har haft ett så stort problem på samhällsinformationens område som detta. Från den utgångspunkten är de insatser som hittills har gjorts från regeringens sida alldeles för små och obetydliga. Mot den bakgrunden har vi från folkpartiet i vår motion framfört att det bör göras omedelbara förstärkningar av dessa insatser. Fru Sigurdsen borde fundera över den saken snarare än beskylla oss för partipolitik. Hon kanske också skulle läsa tidningen Arbetet. Där kommenterades vår partimotion, och man sade att det i den fanns konstruktiva tankar som regeringen borde beakta. Hellre än att låsa sig i en försvarsposition borde regeringen nu radikalt och omedelbart göra någonting för att förstärka insatserna. Jag förnekar inte på något sätt att det redan har gjorts bra saker. Vad gäller insatsernas inriktning har vi inte någon annan uppfattning än regeringen, men vi säger att ni har felbedömt problemets allvar och vidd. Vår uppfattning är att det omedelbart krävs avsevärt kraftigare åtgärder. Allt vi kan göra nu kan nämligen rädda liv om ett antal år. Därför finns det ingen ursäkt för att nu dröja med en avsevärt större resurskoncentration i syfte att bekämpa smittan än vad regeringen hittills har satt in.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig huruvida företrädesrätten till information om regeringens förslag till riksdagen tillkommer adressaten, dvs. riksdagen, eller företrädare för massmedierna. Svaret är naturligtvis att det är riksdagen som har företrädesrätten. Under åtskilliga år har det varit praxis — från alla regeringars sida — att lämna förhandsexemplar av budgetpropositionen till de olika riksdagspartiernas kanslier, samt till massmedia. Vad gäller massmedia har detta sedan 1975 grundats på en överenskommelse mellan finansdepartementet, Sveriges Radio och pressens samarbetsnämnd. Bakgrunden är att budgetpropositionen brukar föreligga i stencilerad korrekturversion en dryg vecka före publiceringsdatum. Eftersom den är på i runda tal 4 000 sidor, har det bedömts vara rimligt att låta såväl massmedia som oppositionsledarna få en möjlighet att studera materialet, så att de ges en rimlig chans att kommentera och referera det, då materialet blir offentligt. Denna praxis har emellertid visat sig medföra problem. Kretsen av personer som ansett sig kunna kräva förhandsexemplar har vuxit snabbt. Åtskilliga organisationer, ekonomer, banker, m.fl. har kunnat få tag i materialet, antingen direkt från kanslihuset eller via olika tidskrifter. Härigenom har allt fler — däribland en del aktörer på börsen och penningmarknaden — fått lära känna innehållet i budgetförslaget flera dagar innan det lagts på riksdagens bord. Enligt min uppfattning är detta en högst olämplig situation. Det är inte rimligt att information om regeringsförslag på detta vis kommer ett urval ekonomiska beslutsfattare och andra till del långt innan förslagen läggs på riksdagens bord. Inom regeringskansliet kommer vi därför att granska såväl principerna som rutinerna för hur informationen om regeringsförslagen i allmänhet — och budgetpropositionen i synnerhet — framgent skall utformas och spridas. Utgångspunkten skall vara att riksdagen skall ha företrädesrätt till information, men att vi samtidigt bör försöka göra det möjligt för massmedia att ge korrekta redovisningar av förslagen. Uppenbarligen tillfredsställer inte dagens ordning dessa båda krav. Jag förutser därför att förändringar av det nuvarande systemet blir nödvändiga. För dagen är jag emellertid inte beredd att spekulera i hur dessa kan tänkas se ut.

Herr talman! Tillåt mig att till statsministern framföra ett tack både för att han tagit sig tid att personligen svara mig och, inte minst, för innehållet i svaret. Förra gången vi hade tillfälle att diskutera konkurrensen mellan massmedierna och riksdagen om information från regeringen rörande förslag till riksdagen gällde det presskonferenser innan propositioner blir tillgängliga för riksdagens ledamöter. Den här gången gäller det i stället distribution av korrekturupplagor av budgeten till massmedierna och andra — däribland oppositionspartiernas kanslier: det må vara, men knappast börsens intressenter, däremot — innan propositionen över huvud taget blir tillgänglig för riksdagens ledamöter. å Att jag för andra gången anhängiggör frågan om riksdagens företrädesrätt till information om regeringens till riksdagen adresserade framställningar — för detta är ju vad propositioner är — beror självfallet på att jag tycker att någon, åtminstone någon ledamot av riksdagens konstitutionsutskott, måste hävda riksdagens supremati i vårt nuvarande statsskick. Om jag uppfattat rätt har man nu även från vpk reagerat i denna sak. Förra gången vi diskuterade detta problem framhöll statsministern som en förklaring till en tidigarelagd presskonferens att det hade börjat läcka ut felaktiga uppgifter om innehållet i en kompletteringsproposition, vilket givit upphov till en vilseledande diskussion i centrala ekonomisk-politiska frågor — något som i sin tur krävde ett tillrättaläggande. Självfallet kommer det med den uppläggningen alltid att finnas möjligheter från massmediernas sida att provocera en prematur debatt genom att i förtid publicera medvetet felaktiga uppgifter för att på så sätt tvinga fram önskade besked. Jag tycker inte att regeringen — inte någon regering — skall låta sig provoceras av detta.

— Här i riksdagen lönar det sig trots allt emellanåt att diskutera med varandra och rätta till missuppfattningar — men knappast någonsin med tidningar. De vet alltid bäst och får alltid sista ordet, det vet nog både statsministern och jag av personlig erfarenhet. I detta stycke — liksom i fråga om en del andra — har jag med åren blivit totalt illusionsfri. Det lönar sig inte att söka få rätt. Man får nöja sig med att ha rätt. Det bästa man kan göra med felaktiga tidningsuppgifter är därför ”forget about it” — glöm dem! Statsministerns besked att man inom regeringskansliet kommer att vidtaga förändringar i det nuvarande informationssystemet, så att riksdagens företrädesrätt till sådana förslag beträffande rikets styrelse och förvaltning som det är riksdagens sak att besluta om upprätthålls, är ett ord i rättan tid. Jag fäste mig särskilt vid att statsministern använde ordet ”samtidigt.” Balansen i vårt politiska system har alltför länge, och av flera skäl, förskjutits till riksdagens nackdel. Denna erfarenhet har successivt kommit mig att försöka aktivera riksdagens självkänsla. Riksdagen har sitt mandat från folket, massmedierna endast från sig själva och sina intressenter. Deras uppgift är att recensera föreställningen, inte att också försöka regissera den. Herr talman! I vad på mig ankommer kan statsministern räkna med uppskattning av och stöd för sin här kategoriskt deklarerade policy att ge riksdagen företrädesrätten till information om regeringens förslag till riksdagen. Jag hoppas att statsministern också kan övertyga sina regeringskolleger och deras informationssekreterare om samma sak.

Herr talman! De frågor som Gunnar Biörck i Värmdö har ställt till statsministern är av viss principiell betydelse. Vi får tillfälle att senare både här i kammaren och i konstitutionsutskottet återkomma till frågorna.

Som mångårig journalist och färsk riksdagsman närmar jag mig de här frågorna med en viss ambivalens. Under första veckan av det här året cirkulerade årets viktigaste regeringsförslag runt på tidningsredaktioner, bankdirektioner, storföretag, börs och, antar jag, inom alla våra mäktiga intresseorganisationer. Det stora flertalet av riksdagens ledamöter visste inte ett dyft eller i varje fall betydligt mindre än många andra makthavare. Det är möjligen ett uttryck för riksdagens reella makt i Sverige 1986. Icke desto mindre är det otillfredsställande. För oss riksdagsledamöter känns det dessutom en aning genant när vi kors och tvärs får frågor om budgetpropositionen och står som levande frågetecken. Från vitt skilda politiska utgångspunkter tror jag att Gunnar Biörck i Värmdö och jag förenas i en strävan att slå vakt om en viss värdighet för Sveriges riksdag. Däremot är jag inte säker på att vi är lika överens i fråga om vilken makt riksdagen bör utöva över samhällsutvecklingen. Det finns emellertid i sammanhanget en annan mycket viktig fråga. Det handlar om journalistkårens förhållande till makten. Varje journalist har intresse av att snabbt förmedla viktiga nyheter till sina läsare. Jag tycker att landets alla journalister — om det nu finns några här, det vet jag inte — allvarligt bör fundera på om de verkligen vill åta sig tystnadsplikt i utbyte mot att långt i förväg få tillgång till för hela vårt folk utomordentligt viktiga nyheter. Det kan vara bekvämt, men det kan också principiellt vara mycket anstötligt. Sådana uppgörelser mellan journalisterna och makten, vare sig det är regering, riksdag, partiledare eller olika ämbetsverk, förhindrar dessutom en för varje journalist normal nyhetsjakt med fri publiceringsrätt. Det känns i högsta grad olustigt — det vet jag själv — att som journalist sitta inne med viktiga nyheter, men i respekt för ingångna uppgörelser vara förhindrad att offentliggöra dessa nyheter. Vilken slutsats kan allmänheten komma att dra av detta förhållande mellan t.ex. regering, andra beslutande instanser och den fria pressen? Föreligger någon form av symbios? Kanske är det då, herr talman, bättre att släppa fri en ohämmad journalistisk jakt på nyheter i regeringsförslagen. Jag tror inte att det är'så svårt för journalisterna att knäcka olika nyheterit.ex. budgetpropositionen. Men nog vore det att föredra framför att det i veckor skrivs halvkvädna ledare i tidningarna baserade på information som den almindelige läsaren inte känner till. Det här är, det är jag helt medveten om, inte statsministerns problem. Men kanske har Olof Palme, som är intresserad av principiella, ideologiska och idépolitiska frågor, ändå funderingar kring problemet utifrån en mer allmän principiell syn på pressens förhållande till beslutsfattarna och massmediernas roll i en demokrati.

Herr talman! Egentligen är vi alla tre ganska överens i detta fall. Några små observationer: Att man anger publiceringsdatum på regeringsförslag, politiska tal m.m. är inte så märkvärdigt. Vi håller alla tal, och vi kanske lämnar ut manus på morgonen och håller talen på kvällen. Då har journalisterna litet tid att förbereda sig och läsa talen innan de hålls. Det stöter ingen. Det är då fråga om en mycket kort tid mellan överlämnandet av manus och publiceringen av innehållet. Budgetpropositionen är unik så till vida att publiceringsdatumet ligger fem till sex dagar efter den dag då journalisterna har fått materialet. Till allting finns det något slags motivering — även till det här. Budgetpropositionen är ett mycket omfattande material. Journalister som har en ambition att motsäga den engelske medicinprofessorns uttalande vill ju göra ett kvalificerat jobb. De vill plocka ut de nyheter som är speciellt attraktiva för den egna bygden eller för den egna gruppen. Man säger att det ligger något slags rättvisa i det faktum att även små tidningsredaktioner genom ett sådant förfarande hinner göra ett hyfsat jobb. I de fall där det ges endast ett par timmars varsel är det bara de stora rika redaktionerna som hinner bearbeta nyhetsmaterialet. Det finns alltså en rad skäl till att man har sagt: All right, ni får så och så många dagar på er för att göra jobbet. Detta system har hållit i många år, trots att trycket är synnerligen hårt. I år hände det mycket intressanta att en veckotidning, genom att tryckeriet fungerade ovanligt väl, råkade komma ut en dag för tidigt. Det var ungefär som de starter i Vasaloppet som jag har sett. Någon i andra eller tredje ledet sticker en minut för tidigt, och sedan sticker hela kopplet. Så blev det också med budgeten. Det räckte att en tidning i tredje ledet hade nyheten om budgetpropositionen. Då startade alla de stora kanonerna, och så var loppet i gång en dag för tidigt. Detta visar vilket oerhört tryck det är på tidningarna, hur svårt det är att hålla inne med informationen. Man kan befara att publiceringen av budgetpropositionen kommer att bli som ett Vasalopp även i framtiden. Det finns också risk för att vissa får rent ekonomiska fördelar genom att innehållet i budgetpropositionen sprids bland ekonomiska aktörer. En del har nyheten, andra inte. Politiskt sett är det mycket festligt att dagarna innan budgetpropositionen presenteras läsa ledarna i tidningarna. Det är fullkomliga orgier i halvkvädna visor, och en del tidningar försöker att tidigt blockera vad som komma skall. Nuvarande system har alltså flera nackdelar. Det är därför som jag har gett ett så positivt svar till Gunnar Biörck i Värmdö och i realiteten instämmer i mycket av det som Bo Hammar sade. Vi måste göra en ordentlig genomlysning av hela situationen. Vi kan säkerligen inte bibehålla systemet oförändrat. Men det vore oklokt av mig att nu säga hur det kommer att bli. Det finns i detta sammanhang ett balansproblem. Å ena sidan har vi riksdagens företrädesrätt och alla de principiella problem som därav följer när det gäller den fria konkurrensen om nyheter. Å andra sidan har vi det intresse som finns för att samarbeta om att ge allmänheten, uppdragsgivaren, en så allsidig och korrekt information som möjligt. Vi får se hur frågan skall hanteras. Men detta balansproblem kommer med all sannolikhet att leda till förändringar i det nuvarande systemet i den riktning som herrarna här kräver. Detta har tjuvstarten i årets ”budgetvasalopp” medfört.

Herr talman! Olof Palme talade om Vasaloppsstarten. Jag har själv i en motion talat om tjuvstart. Det är kanske litet extravagant att uttrycka sig på det sättet, men vi kan väl få göra det ibland, trots att det ändå handlar om rätt allvarliga saker. Det är här inte fråga om ett vanligt idrottslopp, utan det gäller en massa människor som sitter inne med information men som inte får föra deuna vidare. Det kan vara journalister eller vissa delar av riksdagsgrupperna som måste hålla tyst och inte får tjuvstarta spridandet av information. Jag tror att detta är en orimlig ordning. Vi är överens alla tre — statsministern, Gunnar Biörck i Värmdö och jag — om riksdagens företrädesrätt, men den är inte helt okomplicerad. Det är givetvis i sin ordning att man, som också statsministern sade, utsätter en viss publiceringstid, t.ex. kl. 11 på förmiddagen och inte kl. 9. Men vi kommer i ett helt annat läge när en mängd människor, journalister och olika beslutsfattare, under kanske en veckas tid eller längre sitter inne med avgörande information som de inte får gå ut med. Hur skall vi bedöma detta principiellt? Jag tror att vi — inte bara med tanke på riksdagens ställning utan också från allmänt demokratiska utgångspunkter, t.ex. när det gäller pressens roll i vårt samhälle — har anledning att fundera över den problematiken. Sedan finns det andra problem. Exempelvis har vi gudskelov fortfarande, trots monopoliseringen, mängder av mindre tidningar i vårt land som har möjlighet att, som statsministern också sade, förbereda information om vad detta viktiga regeringsförslag innehåller. Det är bra. Men är det värt priset att vi för den skull upprätthåller denna konstiga ordning och detta hemlighetsmakeri, som egentligen inte är något sådant, eftersom det är så många som vet om vad förslagen kommer att gå ut på? Är det värt att vi för den skull hamnar i dessa egendomliga situationer? Det gäller kanske i första hand för oss riksdagsledamöter, men säkert också för regeringen och, hoppas jag, för de flesta journalister som funderar över den här problematiken.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat utrikesministern om regeringen är beredd att hävda att de handlingar som fiskefartygen har i form av licenser och tillstånd att fiska i sovjetisk fiskezon också utgör en garanti för att incidenter av det slag som inträffade i december med två gotländska fiskefartyg inte upprepas. Vidare har Gunhild Bolander frågat om regeringen är beredd att medverka till att de nu drabbade fiskefartygen och deras besättningar hålles skadeslösa samt om regeringen är beredd att ta initiativ till en bättre kommunikation mellan berörda svenska myndigheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att besvara Gunhild Bolanders frågor. Svenska fiskares möjligheter att bedriva fiske i den sovjetiska fiskezonen i Östersjön fastställs årligen genom bilaterala förhandlingar mellan Sverige och Sovjetunionen. Under dessa kommer parterna överens om vilka kvantiteter av olika fiskeslag som fiskare från Sverige och Sovjetunionen skall få fiska i motpartens fiskezon. Detta fiskeutbyte har ägt rum utan incidenter under en lång följd av år. Den 13 december 1985 avvisades dock de svenska fiskefartygen Elisabeth och Poseidon under bryska former ur den sovjetiska fiskezonen när de bedrev fiske efter lax. Delar av fiskefartygens utrustning förstördes i samband med avvisningen. Skälet till denna incident har visat sig vara militära övningar som vid den aktuella tidpunkten bedrivits av Sovjetunionen på internationellt vatten. Information om dessa övningar hade inte nått de svenska fiskefartygen. Från svensk sida har man för Sovjetunionen påtalat att i ett havsområde, som normalt är öppet för fiske och internationell sjöfart, skall det land som företar verksamhet som kan utgöra en fara för sjöfarten, t.ex. militärmanöver, enligt internationell praxis försäkra sig om att fartyg som befinner sig i området informeras och ges möjlighet att lämna området utan risk för liv och egendom. Vi har också påtalat det anmärkningsvärda i att det sovjetiska fartyg som inspekterade de båda gotländska fiskefartygen dagen före incidenten inte informerat om den förestående militärmanövern. I samband med de fiskeförhandlingar som ägde rum i Helsingfors veckan före jul, då överenskommelse nåddes om bl.a. fiskekvoter och licenser för 1986, förklarade den sovjetiske förhandlaren att incidenten skulle utredas grundligt av Sovjetunionen samt åtgärder vidtas för att förhindra ett upprepande. Regeringen har hos Sovjetunionen sökt kompensation för skador som de berörda fiskefartygen åsamkats i samband med avvisningen ur sovjetisk zon. Då regeringen anser att det i detta fall föreligger ömmande skäl har den beslutat att, i avvaktan på att ersättning erhålles från Sovjetunionen, i skälig utsträckning förskottera vissa belopp som här kan bli aktuella. På förekommen anledning har regeringen också tagit initiativ till att se över det berörda kommunikationssystemet. Vederbörande myndigheter har utarbetat förslag till förbättrade rutiner i kommunikationssystemet. Enligt den överenskommelse som träffades med Sovjetunionen den 20 december 1985 skall parterna inom 60 dagar utbyta förslag om förbättringar av rutinerna vad gäller informationen till fiskefartygen i Östersjön om bl.a. den typ av verksamhet som var bakgrunden till incidenten den 13 december. Det är regeringens övertygelse att dessa förslag kommer att avsevärt bidra till att förhindra att ytterligare incidenter inträffar.